Fru talman! Jag återgav några korta stycken från den säkerhetspolitiska delen av betänkandet. Jag var då inte medveten om att jag gjorde det i pedagogiskt syfte så att vänsterpartiets representant i debatten skulle lära sig något av detta. Hade jag trott det, skulle jag nu veta att det var ganska meningslöst. Nu kommer jag än en gång att återge några rader från betänkandet. Det gör jag av det enkla skälet, Jan Jennehag, att så gammalkonservativ som Jan Jennehag är, är det nästan omöjligt att undervisa honom. Han ändrar sig inte. Han har bestämt sig för att varje förändring, varje omformulering av den säkerhetpolitiska synen, är en eftergift för Europa. Märker inte Jan Jennehag att Europa har förändrats? I betänkandet står: Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde.

Fru talman! För att ta det senaste först: Jag är rädd för att Sture Ericson överintecknar medel i frågan om I 14 och P 6. Det står inte ett ord om medel till detta. Det står skrivet om flexibilitet, att den lokale förbandschefen har möjlighet att, som jag uttryckte det i mitt korta anförande, fullfölja den planerade förbandsutbildningen och samtidigt förbereda och vara förekommande beträffande personal som kanske måste söka sig nya arbetsorter eller rent av nya arbeten. Detta är vad vi har uttryckt. Jag har absolut ingenting emot att detta används på andra förband. Mer förpliktigande är det inte. Motionen innehöll litet längre gående ambitioner. Vi har skrivit dessa rader i anledning av motionen, men icke med anknytning till varje yrkande däri. På det sättet kommer det att bli. Sture Ericson återkommer till att det är ett fullföljande av den socialdemokratiska politiken. Det är alldeles uppenbart att det är ett fullföljande av ett säkerhetspolitiskt tänkande. Anledningen till att försvarsberedningen havererade var att den socialdemokratiske ordföranden hängav sig åt säkerhetspolitiskt skrivande i ett intressant säkerhetspolitiskt skede, där så mycket förändrades vecka för vecka att han inte visste vilken vecka han skulle dra streck och avsluta sitt säkerhetspolitiska skrivande. Jag misstänker att han håller på fortfarande. Det var därför det inte blev något försvarsbeslut. Vi kom aldrig fram till vilken krigsorganisation vi skulle ha i den säkerhetspolitiska situationen. Han håller fortfarande på och vänder blad efter blad och finner att han lever i en tid som är så spännande att det bara inte går att avsluta skrivandet. Vi drog ett streck här. Vi kunde finna att vi i betydande utsträckning hade en gemensam syn på hur världen omkring oss är. Sedan skiljer vi oss, precis som vanligt, när vi drar slutsatser om vilken krigsorganisation vi behöver i Sverige för att svara mot denna säkerhetspolitiska situation. Det var väl patetiskt i överkant, Sture Ericson, att tala om 87 års försvarsbeslut som ett trendbrott. 1987 års beslut är det enda i historien som inte har överlevt första sommaren efter beslutet. Vi har haft en genuin osäkerhet under hela femårsperioden just därför att harmonin mellan mål och medel inte stod att finna. Jag vill gärna harangera den gamle försvarsministern Roine Carlsson för att han beslutade att avbryta försvarsbeslutsperioden ett år tidigare, för att korrigera detta. Som jag nyss nämnde höll utredningen på med säkerhetspolitisk beskrivning så länge att det inte gick att få fram något beslut. Sanningen om 1987 års försvarsbeslut är att det är det enda i historien som inte har överlevt en tremånadersperiod, än mindre en femårsperiod.
Fru talman! Det var faktiskt inte jag som talade om trendbrott. Det var ÖB. Nu har Arne Andersson slagit fast att ÖB var patetisk. Det må vara. Arne Andersson säger också att det var dålig balans mellan mål och medel. Vi försökte få litet bättre balans genom att lägga ner tre infanteriregementen, bl.a. ett i min hemstad. Men då argumenterade Arne Andersson emot, och röstade emot. Han ville tydligen inte ha bättre balans. Jag vill också säga några ord om detta med ubåtskommissionen. Arne Andersson talar om hemlighetsmakeri, som skulle ha varit under den socialdemokratiska regeringen. Men låt oss för Guds skull utreda det! Om Arne Andersson tror att det handlar om någonting skumt, låt oss då få en oberoende civil kommission. Varför går regeringen Bildt emot detta krav som nu ställs även på en lång rad borgerliga ledarsidor? Varför inte låta oss få en kommission som studerar vad vi höll på med under 80-talet, som gör det möjligt för oss att handla klokt i framtiden när det gäller misstänkta ubåtskränkningar? Det är egendomligt, detta blanka nej som kommer från den borgerliga sidan i detta sammanhang. Det skapar naturligtvis misstankar, som jag tror inte är alltför berättigade. Det skapar misstankar, detta att man inte vill utreda. Det enda sättet för Carl Bildt att komma ifrån sin ubåtsskugga är att belysa den. Det går inte att jaga skuggan på annat sätt än genom att få ljus på den.
Fru talman! Det ligger mycket i vad Sture Ericson säger, att det inte finns någon annan möjlighet än att belysa en skugga för att den skall försvinna. Jag undrar hur mycket skuggor som kvarstår efter de senaste inläggen. Det låter som om Sture Ericson hade återgett ÖB:s synpunkter avseende ett trendbrott 1987, som om Sture Ericson trodde på dem själv. Jag visste inte det. Sture Ericson har säkert en annan mening om detta. Vis av det beredningarbete som hans minister startade måste Sture Ericson ha förstått att det var något galet med den s.k. trendbrottet. Det var inget trendbrott som främjade svenskt försvar. Det var ett trendbrott där sammanbrottet skedde. Jag har svårt att se vem som nu kan åberopa detta och få det till en tillgång. Fru talman! Med detta tycker jag att det är nog.

Fru talman! Det är mycket tillfredsställande att riksdagen i dag fattar ett beslut om försvarspolitikens inriktning under de kommande fem åren. När regeringen tillträdde i oktober 1991 stod frågan om ett försvarsbeslut under vårriksdagen högt upp på dagordningen. Vi utlovade ett försvarsbeslut. I dag blir det också ett försvarsbeslut, trots att många då inte trodde att detta skulle vara möjligt med tanke på den korta tid som har stått regeringen, utskottet och riksdagen till buds. Då hade försvarsfrågan gått i stå, och situationen fordrade ett snabbt politiskt avgörande. Efter flera års omfattande utredande om försvaret är det nu äntligen dags att fatta beslut och ge besked. Detta är särskilt angeläget gentemot alla de tusentals människor som arbetar inom försvaret och försvarsindustrin, som under lång tid har fått vänta i ovisshet. I dag får de besked. Den proposition som regeringen den 25 februari lade på riksdagens bord innebär en genomgripande omstöpning av försvarspolitiken. Denna omorientering är nödvändig med tanke på det försvarsekonomiska läget. Den är också angelägen och möjlig med hänsyn till det förändrade säkerhetspolitiska läget. Någon av talarna här har ännu inte upptäckt att Berlinmuren har fallit, att en supermakt har försvunnit och att det sker en lång rad omfattande förändringar i vårt närområde, för det mesta positiva men också möjligen bekymmersamma. För att möjliggöra en kvalitetsökning föreslås försvaret få ett realt resurstillskott under den kommande femårsperioden. Detta är i dag unikt i Europa. Det är helt unikt. Jag tycket att vi kan vara stolta, vi som är försvarsvänner, över att det nu äntligen sker en förändring på detta område. Det omedelbara hotet mot vårt land har reducerats i och med det kalla krigets slut. Jag upprepar att jag talar om det omedelbara hotet. Warszawapakten har upplösts och sovjetstaten har fallit sönder. Tack vare denna gynnsamma utveckling har försvarsmaktens uppgifter kunnat formuleras på ett nytt sätt. Det långa och utdragna kriget tonas ned till förmån för försvaret mot snabba strategiska överfall. Någonting bör vi naturligtvis också lära oss av kriget i Kuwait. Samtidigt vore det oansvarigt att i dagens läge rusta ned det svenska försvaret och sänka garden. Det vore lika ansvarslöst som att lägga ned brandkåren i en kommun där det inte har förekommit några eldsvådor på sistone. En snabb blick på vår närmaste omvärld räcker för att konstatera att historien inte är slut. Herr talman! För första gången sedan 1945 utkämpas i dag reguljära strider med reguljära förband på Europas fastland. Risken för bakslag finns också i fortsättningen. Därför är försvarsanslagen väl använda pengar även i 1990 talets Europa. I sin behandling av propositionen ställer sig försvarsutskottet bakom regeringens huvudlinje. Jag är glad och tacksam över uppslutningen på detta område. Det råder enighet om de säkerhetspolitiska avvägningarna, vilket är mycket värdefullt, inte minst för ett litet land som Sverige. Även i övrigt har det gått att skapa en bred majoritet kring en ny försvarspolitik. Utskottet stöder 95 % av regeringens förslag. Herr talman! Det har förekommit en debatt här -- och jag förutsåg att den skulle komma i dag -- om hur mycket utskottet egentligen stöder regeringens förslag. Vi har gjort en kontroll och en noggrann beräkning av detta. Det är bara att läsa punkterna och stämma av, så att vi slipper en fortsatt diskussion på den punkten, Sture Ericson. Jag förutsätter att Sture Ericson kan räkna även om jag inte är alldeles säker. Sture Ericson tycks inte ha upptäckt att det finns ett försvarsutskott. Han räknar bara med sina egna reservationer och särskilda yttranden och vad det nu kan vara. Utskottet stöder alltså 95 % av regeringens förslag. Detta innebär att det svenska försvaret under de närmaste åren kommer att genomgå den kanske mest genomgripande moderniseringen och omstruktureringen sedan andra världskriget. Den skulle ha skett tidigare. Kvalitet prioriteras framför kvantitet efter två decennier av materiell uttunning. Det innebär bl.a. att satsningen på JAS 39 Gripen fullföljs. Det innebär att armén äntligen tillförs nya stridsvagnar, att svenska soldater förses med personligt skydd och att armén får utrustning för strid i mörker. Vidare möjliggörs en fortsatt utveckling av svensk försvarsindustri. Regeringen anser att ett bibehållande av viktig försvarindustriell kompetens inom landet måste prioriteras, även i ett läge då försvarsindustrin måste genomgå omfattande strukturrationaliseringar. Med de begränsade ekonomiska ramar som står ett litet land till buds måste man välja mellan bibehållen grundorganisation och en fortsatt satsning på svensk försvarindustri. Jag ser det som mycket positivt att utskottet, och förhoppningsvis riksdagen, på denna punkt gjort samma bedömning som regeringen. Det som i praktiken uteslutande diskuterats i massmedia är inte de stora, avgörande principiella frågorna, utan försvarets grundorganisation. Samma frågor har givetvis också dominerat rapporteringen från utskottsarbetet. Jag vill gärna slå fast att jag har all förståelse och respekt för de människor som vill diskutera detta när försvarsoganisationen måste reduceras, och att man då gärna slår vakt om förbandet på den egna orten eller i den egna regionen. Men samtidigt är det svårt att inte få intrycket dels att fel saker diskuteras i försvarsdebatten, dels att det inte alltid är försvarspolitiska skäl som avgör besluten i sådana frågor. De förslag till försvarsstruktur som regeringen avgav i propositionen är en samlad och genomtänkt helhet. De förändringar som nu föreslås på några punkter har väckt en livlig och omfattande debatt. Om det skulle visa sig att de mindre väl passar in i regeringens förslag, eller ålägger försvaret högre kostnader, är det i sista hand skattebetalarna som får betala priset i form av ett mindre välfungerande försvar. Det går inte att trolla på det här området. De som driver fram förändringar tar på sig ett stort ansvar om man inte kan anvisa några nya medel. Låt mig kort beröra försvarsutskottets förslag att tillsätta en parlamentarisk beredning, dels i syfte att komplettera utskottets uppföljning av försvarsbeslutet, dels i syfte att bereda vissa kommande avgöranden, t.ex. frågan om flygvapnets framtida grundorganisation. Detta förslag, herr talman, ligger -- precis som Arne Andersson har understrukit -- väl i linje med försvarspropositionens tankar om en förändrad försvarspolitisk beslutsprocess i framtiden. Jag höll ett tal om dessa frågor redan i februari inför Svenska officersförbundet, där jag indikerade nyheter på området. Det är alltmer uppenbart att den nuvarande försvarsplaneringen inte riktigt förmår svara mot de krav som ställs av omvärldens snabba förändringar. Därför är det naturligt och ofrånkomligt att försvarsplaneringen får en annorlunda och mer modern karaktär i fortsättningen. Utskottets förslag om en uppföljande beredning ligger väl i linje med denna utveckling. Det är också angeläget att frågan om försvarsplaneringen och den försvarspolitiska beslutsprocessens utformning blir föremål för en allsidig och genomlysande debatt under de närmaste åren. Herr talman! Sverige har ett bra försvar. Den som haft tillfälle att ha utländska besökare på hög internationell nivå här vet att det finns mycket som de är imponerade av. Men -- och det är viktigt -- kvaliteten på materiel, utbildning och övning måste förbättras. Det finns brister som nu äntligen rättas till. Det kräver förändringar som naturligtvis är smärtsamma, men som vi icke får tveka inför. Tack vare dagens beslut här i kammaren blir nu äntligen en verklig modernisering möjlig under 1990-talet. Oavsett vilken säkerhetspolitisk lösning Sverige väljer i framtiden är ett starkt och modernt försvar en avgörande tillgång. Herr talman! Jag hade inte tänkt gå närmare in på vad Sture Ericson sagt under det senaste halvåret. Han har sedan regeringen tillträdde ägnat sig åt att attackera den beredningsprocess som finns. Han har riktat en lång rad attacker mot mig personligen. Jag tyckte att han i dag gjorde sig skyldig till ett direkt lågvattenmärke när han kallade försvarsutskottet för transportkompani och knähundar. Sture Ericson åstadkom en intellektuell strip tease av imponerande mått. Han började -- precis som Arne Andersson påpekat -- säga att det här handlar om att genomföra god socialdemokratisk försvarspolitik och försökte leda detta i bevis. Men bara någon minut senare trodde han sig kunna skryta med hur mycket utskottet har ändrat på och sablat ned denna goda socialdemokratiska försvarspolitik. Detta hänger naturligtvis inte ihop. Sture Ericson har under den tid han har sysslat med försvarsfrågor gjort desperata försök att komma in i försvarsdebatten och bli tagen på allvar. Jag måste säga att han inte har lyckats särskilt väl. Han har inte ägnat försvaret någon omtanke, utan mera -- som jag sade -- ägnat sig åt personangrepp. Jag vill slå fast detta, herr talman, för jag tycker att hans uppträdande har varit skadligt, inte minst för försvaret. Vi vet ju bakgrunden. Vilt sprattlande bars han ut som vice ordförande från utrikesutskottet för att hans parti skulle bereda plats för Pierre Schori. Därefter har han t.ex. när vi diskuterat ubåtsfrågor och en ubåtskommission inte kunnat delta i diskussionen i utrikesnämnden, för där har hans parti inte placerat honom. Vid partiledaröverläggningarna om försvaret fann den socialdemokratiska partiordföranden Ingvar Carlsson för gott att ta med sig en annan expert på dessa frågor, nämligen gruppledaren. I dessa partiledaröverläggningar om försvaret deltog alltså inte Sture Ericson. Detta kan möjligtvis förklara varför han gjort sådana krumsprång som han faktiskt gjort. När sedan utskottet föreslår en parlamentarisk beredning på det här området, väl i enlighet med de riktlinjer som jag var med om att föra fram redan i februari, går Sture Ericson ut till massmedia och säger att han skall bli en parlamentarisk överrock åt försvarsministern. Nej, Sture Ericson, därtill är ni för kort i rocken. Någon parlamentarisk överrock kommer ni icke att bli, möjligtvis en parlamentarisk nattmössa.

Herr talman! Sture Ericson står än en gång och säger: Ni fullföljer socialdemokratisk försvarspolitik. Och sedan riktar han kritik mot just den proposition som han påstår är socialdemokratisk försvarspolitik. Han har en enorm rad förslag till förändringar och vill avslå propositionen på väsentliga punkter. Detta går ju inte ihop. Om detta är socialdemokratisk försvarspolitik, förstår jag inte varför Sture Ericson skryter med alla sina ändringsförslag, reservationer, särskilda yttranden och mycket annat. Sture Ericson påstår att det här är bra -- varför röstar ni då inte för propositionen? Även Sture Ericson måste väl kunna bestämma sig. Nu försöker Sture Ericson sitta på två stolar, och det innebär naturligtvis att han till slut ramlar mellan dem med ett förfärande brak. Sture Ericson är inte intresserad av det svenska försvarets bästa.

Sture Ericson! Får vi nu ett besked: Är denna proposition socialdemokratisk försvarspolitik? Rösta då för den! Var modig och gå upp i talarstolen och dra tillbaka yrkandena om bifall till de socialdemokratiska reservationerna! Annars är den andliga stripteasen total.
Herr talman! Vad vi föreslår är att man skall ta ett något längre steg. Vi tog det första steget 1989, då vi drog ned organisationen ganska kraftigt, med besparingar på ungefär 5 miljarder. Nu kommer Anders Björck med det andra steget i omstöpningen av försvaret, och det är något kortare än det första steget. Vi tycker att det steget gott hade kunnat vara något längre, att man hade kunnat ta ytterligare litet av organisationen för att just lösgöra medel till den kvalitetshöjning som jag tror att vi är överens om. Det kommer nämligen att bli penningbrist -- och det är redan penningbrist inom försvaret. Man hör redan talas om att hundratals miljoner saknas hos de olika myndigheterna, och det kommer att kräva ytterligare neddragningar -- Anders Björck har insett det och har bett ÖB att komma med förslag om ytterligare en flygflottilj under den här perioden. Anders Björck har inte orkat gå hela vägen, inte orkat ända fram. Det är på de punkter där han inte riktigt har fullföljt den socialdemokratiska politiken som vi kritiserar honom, och det är där som vi har väckt en motion. Vi ville hjälpa till och förbättra det förslag som Anders Björck har lagt fram. Men jag förstår att han har mött ett oerhört starkt motstånd bland alla de riksdagsmän och andra moderatpolitiker som har varit ute och lovat mer pengar -- Lars Tobisson lovade exempelvis att man skulle ställa upp med 27 miljarder. Det är klart att det lockade en del väljare. Nu har man svårigheter att ta sig ur detta. Jag vill inte göra Anders Björck personligen ansvarig för detta, därför att jag tror att han tillhör de moderater som har tänkt något så när i riktiga banor, att man måste krympa organisationen för att få pengar. Vi skall ha ett vassare försvar och ett mindre försvar. Jag är övertygad om att Anders Björck, med alla sina retoriska utsvävningar, inte skadar försvaret. Han är, i varje fall i sitt parti, en progressiv kraft när det gäller förändringarna inom försvaret.

Herr talman! Om det vore så att Sture Ericson verkligen var intresserad av att få balans, varför föreslår man då mindre ökningar? Varför föreslår man att ett antal förband skall läggas ned, t.ex. i Umeå och i Karlstad? Varför föreslår man att tre brigader skall försvinna? Jo, helt enkelt därför att man väckte den socialdemokratiska försvarsmotionen uteslutande för att ställa till trassel för regeringen, i förhoppning om att man i några fall skulle kunna tillfoga regeringen voteringsnederlag. Men man fick kalla fötter när man plötsligt upptäckte att man riskerade att få igenom förslag, som t.ex. nedläggningen av F10 i Ängelholm. Sture Ericson blev då så rädd att han omedelbart sprang ifrån det förslag om att lägga ned F10 som finns i partimotionen. Då grinade nämligen verkligheten Sture Ericson i ögonen. Det här visar väl att den socialdemokratiska försvarsmotionen inte kan tas på allvar. Jag tycker att Sture Ericson är en riktigt dålig förlorare i de här sammanhangen. Det hade varit bättre om Sture Ericson hade varit konstruktiv i den försvarsberedning som han satt med i. Sture Ericson har gått ut i massmedia och sagt att man inte velat tala med honom. Den beredning som nog hade Sture Ericson tid att tala där. Försvarsutskottet har haft 20 sammanträden om propositionen; nog har Sture Ericson haft tid att tala där. Att han inte har fått vara med på partiöverläggningar och liknande är något som han faktiskt får ta upp med sin egen partiledning.

Herr talman! Efter att ha åhört såväl Anders Björcks huvudanförande som replikskiftet mellan honom och Sture Ericson skulle jag vilja säga att de får träta bäst de vill. Men framför allt när det gäller försvarsministern tycker jag att uppträdandet förstärker klichén att politik handlar om träta och personliga angrepp. Jag måste säga att jag hyser en viss beundran för Sture Ericsons saktmod i replikskiftet. Nu övergår jag till att kommentera Anders Björcks påstående om att det här förslaget innebär väl använda pengar. På den punkten har vi naturligtvis olika åsikter. Man säger att Sverige inte skall sänka garden. Det gör däremot ett antal andra länder i vårt närområde. De är så aningslösa; t.o.m. när Sverige behåller sin gard är de aningslösa nog att sänka sin. Om pengarna är väl använda eller inte är naturligtvis beroende av vilken plattform man står på när man börjar använda sina pengar. På vilken nivå befinner vi oss när vi nu realt höjer anslagen? Enligt min utgångspunkt befinner vi oss på en ganska hög nivå. Om vi ser det internationellt har Sverige med tanke på sina uppgifter i nordeuropeisk säkerhetspolitik inte haft ett svagt militärt försvar -- det har varit överdimensionerat, enligt vår mening. Hur kan det komma sig, försvarsministern, att den säkerhetspolitiska bedömning som den nuvarande regeringen gör, så väsentligt skiljer sig från övriga länders i Europa? Det gäller frågan om väl använda pengar och frågan om hur man anslår pengar för framtiden -- om vi ökar dem realt eller om vi anser att en nedrustning i Nordeuropa borde vara möjlig och önskvärd. Om vi kommer till den slutsatsen måste det också förhålla sig så, att om vi skall påverka den processen måste vi själva göra detsamma som vi vill att andra skall göra, dvs. faktiskt sänka garden.

Herr talman! Jag tackar Jan Jennehag för de vänliga orden. När det gäller saktmod kan jag bara försäkra att jag har varit saktmodig i drygt ett halvår inför alla de angrepp som riktats från visst håll. Jag tycker att det faktiskt kan vara dags att säga ifrån någon gång. Jag tyckte att det var lämpligt nu. Jag har inte gjort det tidigare och jag tänker inte ägna mig åt det i fortsättningen heller. När det gäller fågan om att använda pengarna skall konstateras att det inte sker någon nedrustning i vårt närområde. Det är tvärtom så att betydande truppstyrkor från Central och Östeuropa flyttas norrut, precis till den del av Europa där vi finns. Det sker, herr talman, även en kvalitetsförbättring av dessa truppstyrkor just nu. Det innebär att det militära hotet mot Sverige fortfarande existerar. Det finns, herr talman, i varje fall en risk för att vi kan utsättas för angrepp -- även om jag inte tror att länder i vårt närområde just nu, med de regimer som finns, har några tankar åt det hållet. Det är därför inte läge för någon nedrustning i Sverige. Herr talman! Jag vill citera vad en utländsk försvarsministerkollega med erfarenhet av krig sade häromdagen: En försvarsministers uppgift är att alltid tänka på det otänkbara. Det är därför vi har ett försvar. Det är därför vi planerar för situationer som vi hoppas aldrig skall inträffa, situationer som är fruktansvärda och som vi i Sverige ibland har svårt att föreställa oss eftersom vi dess bättre inte har haft krig sedan 1815. Men de länder som har upplevt krig vet sannerligen värdet av att man även i djupaste fred planerar för och har kraft och är förutseende nog att avsätta rimliga resurser till sitt försvar. Det är en mycket god investering som vi skall fortsätta att göra. Det försvarsbeslut som riksdagen skall fatta i dag har bäring långt in på 2000-talet när det gäller människor, materiel och organisation. Det är inte ett försvarsbeslut som bestämmer hur vi skall klara av våra uppgifter de närmaste åren. Det har andra sett till att vi förhoppningsvis klarar av. Nu gäller det framtiden långt långt borta. Det är den som vi som är här i dag måste ta ansvar för.
Herr talman! Vänsterpartiet och Moderaterna företräder naturligt nog skilda roller i svensk politik. Moderaterna står för den försvarsvänliga delen i det politiska spektrumet och vi står för den del som har varit kritisk mot den militära apparaten som ett verksamt medel att hävda Sveriges oberoende och möjlighet att bidra till en fredlig värld. Slutsatsen av det är att det inte är så mycket i det som händer i dag och i den situation som vi kan förutse för framtiden som påverkar våra olika ståndpunkter, utan det är traditionella roller i svensk politik och föreställningen om åt vilket håll vi skall dra för att gynna en önskvärd utveckling. Jag vill ha nedrustning. Då hamnar jag naturligtvis inte i samma läge som försvarsministern. Vi skiljer oss åt när det gäller de ekonomiska konsekvenserna, men också när det gäller bedömningen av vilken betydelse förändringarna i norra Europa har och vilken betydelse det har att Ryssland totalt sett minskar sina militära satsningar. Man lägger naturligt nog en hel del av ny materiel och förbättrade resurser på Kolahalvön. Det är ett uttryck för totalt sett minskad satsning: en koncentration på områden som man anser oundgängliga av geografiska skäl. Det är där man traditionellt har en position att bevaka för att komma ut i Nordatlanten. Med krympande ekonomi och med krympande ambitioner för den militära apparaten blir det en koncentraton kring detta område. Det är ingenting konstigt med det. Jag har ingen anledning att ifrågasätta Anders Björcks bedömning. Försvarsministern gör den med utgångspunkt från sin roll både som regeringsföreträdare och som god representant för en traditionell moderat försvarspolitik. Vad jag kan säga är att det inte stämmer med min uppfattning om hur Sverige bör agera och om hur vi i riksdagen bör hantera de medel som av svenska folket ställs till vårt förfogande.

Herr talman! Vid flera tillfällen här har förändringarna i vår omvärld tagits upp. Självfallet är det så att förändringar i vår omvärld påverkar också våra attityder till det militära och till det civila försvaret. Bilderna i våra TV-apparater lyfter in det civila samhällets sårbarhet och människornas utsatthet i våra vardagsrum. Flyktingströmmen från det forna Jugoslavien är måhända bara början på en mer omfattande folkomflyttning på grund av de påfrestningar som befolkningen utsätts för i krigs och sanktionsdrabbade områden. Även vi trygga svenskar, som så länge förlitat oss på att det civila samhället är okränkbart och fungerande i alla situationer, har börjat fundera. Vatten, värme, elektricitet, fungerande barn och äldreomsorg, sjukvård, transporter, ja, allt som hör till det fredstida samhällets självklarheter, kan komma att ifrågasättas i en framtid. Medvetenhet om att det inte behöver vara ett krigstillstånd som utlöser kriser i vardagen har vi fått vid några tillfällen, t.ex. då det blivit stora el-avbrott. Bristen på rent vatten är ett av de miljöhot som vi ser. Egendomligt nog är det just nu ett svenskt samhälle -- Vansbro -- som inte längre har rent vatten. Kanske det kan få ett antal andra kommuner att se över sin beredskap. Kriget i Persiska viken fick många att ta reda på hur vardagen skulle kunna klaras med enkla medel. Vi Socialdemokrater har i vår partimotion lyft fram två för oss viktiga områden inom totalförsvarets civila del. Det civila försvaret, som har som en av sina deluppgifter att stödja det militära försvaret, har genomgått ett antal delutredningar. I den förra försvarsutredningen -- 1988 års -- arbetades det mycket förtjänstfullt fram delrapporter, t.ex. om sjukvården i krig, som gav oss en delvis ny och samlad bild av detta område. Vi Socialdemokrater har vänt oss mot att man i propositionen snävat in de fyra huvuduppgifter som tidigare har legat som grund för det civila försvarets uppbyggnad. Utskottet har sedan vid sin behandling av propositionen utökat skrivningen, men vi Socialdemokrater ser ingen anledning att frångå den tidigare inriktningen, dvs. de fyra uppgifterna. I detta har vi också en samsyn med ÖCB, som särskilt tar upp samhällsfunktionerna som en självständig uppgift. Vi har i vår partimotion också yrkat på en utredning om det totala civila försvaret, ett yrkande som också andra partier instämt i, och utskottet har fattat det kloka beslutet att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en kommitté. Vi har då från vår sida naturligtvis hävdat att de fyra grunduppgifterna skall ingå i detta, men vi tycker att tillsättandet av en kommitté är det väsentligaste i sammanhanget. I uppdraget ingår också att se närmare på övriga konsekvenser av förändringar i det civila samhället. Vi vet i dag inte riktigt hur överflyttningen av olika beredskapsåtgärder till det kommunala ansvaret kommer att slå, hur man ute i kommunerna kommer att kunna hantera det och vilka eventuella bekymmer som kommer att uppstå. Framför allt behöver vi föra den här diskussionen också i en framtid, så att inte vi som just nu talar för det civila försvaret hamnar i samma situation som de som talar för det militära försvaret: att det blir en obalans mellan uppgifter och ekonomi. Det här är en mycket viktig del av den framtida kommitténs arbete. ÖCB har naturligtvis också tagit fram en mängd andra faktorer, som vi från socialdemokratisk sida instämmer i, t.ex. att se över hur den totala servicen ute i samhället eventuellt kommer att förändras genom bolagiseringar och utförsäljningar av statliga företag och myndigheter. Hur kommer televerket att klara av den del som man har tagit ett stort ekonomiskt ansvar för, nämligen olika signalsystem? Hur kommer Vattenfall att kunna agera i dessa frågor? Det finns alltså många väsentliga och stora uppgifter för den framtida kommittén att arbeta med. Jag vill i detta sammanhang även säga att det inte handlar enbart om ÖCB utan även om räddningsverket, som på ett mycket bra sätt -- det tycker åtminstone jag, och jag tror att min syn delas av många -- prövar sin förmåga att snabbt rycka ut vid katastrofsituationer. Det är inte enbart i Armenien som man har prövat sin förmåga och gjort insatser. Man har gjort det även i andra katastrofområden. Jag tror att detta har varit bra för t.ex. räddningsverket för att stimulera personalen att jobba vidare med sådana lösningar. Jag sade att vi har tagit upp två viktiga områden i vår partimotion. Denna del av det civila försvaret är det ena området. Det andra området är frivilligorganisationerna. Jag tror att Sverige är unikt när det gäller intresse och engagemang i de frivilliga organisationernas arbete. Vi har i vår partimotion tagit fram just den delen. Vi har också sagt att frivilligorganisationerna och frivilligrörelsen självfallet inte skall stryka på foten inför de omorganisationer och neddragningar som kommer att ske inom det militära försvaret. En stöttning och ett fortsatt samarbete är nödvändigt. Vi måste också komma ihåg att det värde som ligger i de kunskaper som finns inom frivilligorganisationerna också är en del av det försvarsintresse som finns i vårt land. Jag tror att kunskaperna och villigheten att lära sig saker och ting har ett oerhört kraftfullt och positivt stöd inte bara för försvarsviljan utan även för svenskheten. Vi socialdemokrater har sagt att vi vill ha ett uttalande, men det har vi inte fått stöd för det i utskottet. Vi tror ändå att det är viktigt att föra fram denna värdering. Vi har också fört fram att det behövs ytterligare pengar till hemskyddet. Det har utskottet löst på annat sätt. Ytterligare talare, som också är djupt engagerade i frivilligorganisationerna, kommmer att ta upp detta, t.ex. stöd till instruktörsarvoden, m.m. Det är ett av de bekymmer som frivilligrörelsen för närvarande har. Frågan om frivilligorganisationerna är viktig, och den är viktig för oss socialdemokrater. Vi har i debatten inte i första hand talat om motioner. Men det finns några motioner, bl.a. från socialdemokratiskt håll, som jag vill beröra, eftersom det har varit ganska mycket skriverier i pressen. Det gäller prövningen och intagningen av hemvärnsmän samt reglerna för vapenförvaring. Vi i utskottet har tagit detta på så djupt allvar att vi i båda dessa delar ger regeringen till känna att vi önskar en skärpning på dessa områden. Jag tror att det är bra för den framtida debatten att vi tar upp dessa saker. Misstankar om att det inte sker en noggrann intagning av personer som skall hantera vapen får inte drabba frivilligorganisationerna. Det finns naturligtvis många saker att säga om det civila försvaret. Men jag nöjer mig, herr talman, med att haka på frågan om trendbrott, även om jag gör det med en något annorlunda vinkling. Jag anser att det är ett viktigt trendbrott att så här i början av en debatt om totalförsvaret behandla och lyfta fram det civila försvaret och frivilligrörelsen.

Herr talman! Det här blir ett något ovanligt genmäle. Eftersom detta är den sista större försvarsdebatt som Hans Lindblad deltar i här i riksdagen, då han har bestämt sig för att lämna riksdagen i slutet av detta år, tycker jag att det finns anledning att göra några konstateranden. Hans Lindblad har varit en mycket kunnig försvarsdebattör, så kunnig också i detaljer att det ibland har gjort det svårt för oss andra att riktigt hänga med. Han har därför ibland fått föra sin egen debatt mot konservativa krafter i politiken och framför allt inom den militära byråkratin. Så här i efterhand kan man konstatera att Hans Lindblad har haft rätt i det mesta han har sagt om försvaret och försvarsbyråkratin. Ibland har han t.o.m. haft rätt när han har kritiserat oss socialdemokrater. Personligen är jag förvånad över hur Folkpartiet hushållar med sina resurser, när man nu släpper i väg Hans Lindblad från riksdagen, men det skall jag inte lägga mig i. Det är en stor förlust för försvarsutskottet och för riksdagen när Hans Lindblad nu drar sig ur verksamheten här i huset. Vi vill gärna hylla Hans Lindblad för en stor och självständig insats samt tacka för alla de inspirerande diskussionerna. Vi hoppas få fortsätta de diskussionerna även utanför riksdagen.

Herr talman! Jag skulle faktiskt också ha kunnat resa mig för en stund sedan, om jag inte redan hade begärt ordet för att harangera Hans Lindblad. Jag gör alltså inte det här inlägget för att kritisera att Hans Lindblad hade synpunkter på det jag sade om 1987 års beslut. Jag skulle kunna kommentera det med att säga att Hans Lindblad anser att 1925 års beslut var ett bra beslut. I det perspektivet tror jag att det är lättare att förstå att också 1987 års beslut var ett godtagbart beslut. Om detta kan vi ha olika mening. Däremot kan vi inte ha olika mening om det salt som Hans Lindblad utgör i debatten. De stundtals väldigt många som har lyssnat till den del av debatten som har varit har märkt att Hans Lindblad i många avseenden inte är lik oss andra. Nästan uteslutande är detta en tillgång av det enkla skälet att de som vågar vara så pass annorlunda, såväl vad avser åsikter som debatteknik, kanske kommer att saknas i riksdagen av det skälet. Sedan fem sex år tillbaka har jag haft förmånen att var utskottskamrat med Hans Lindblad, och jag har aldrig kunnat bortse från att det i utskottet sitter en så kolossalt kompetent person, som ändå inte har spelat huvudrollen, utan spelat sin alldeles egen roll, på sitt alldeles egna sätt. Det är en aktningsvärd roll. Hans! Eftersom du i utskottet -- jag kan inte minnas att du har sagt det här i dag -- har talat om att du avser att inte finnas med när utskottet sammanträder i höst, i varje fall inte som ordinarie ledamot, vill jag å utskottets vägnar tacka dig och hoppas att du skall ha kul med det du tänker göra. Du har kanske skämtsamt, kanske med en glimt i ögat, kanske med berått mod sagt: Ni skall nog få reda på vad ni är för några, för jag skall gå hem och skriva. Oberoende av vad du skriver, Hans, vill jag gärna säga att det kittlar nerverna att vänta på det du skriver. Tack skall du ha för trevligt arbete tillsammans i utskottet.

Herr talman! Eftersom jag vet att kammarens ledamöter är mycket tystlåtna, kan jag väl ändå få säga att jag tycker som Hans Lindblad, bara det inte kommer vidare till byggnadsstyrelsen. Herr talman! Mitt budskap från talarstolen är tvåfaldigt. Det ena är att jag instämmer i vad Sture Ericson och Arne Andersson har sagt om Hans Lindblad. Han har varit ett salt i debatten, men inte bara ett salt i försvarsdebatten. Genom sitt eminenta kunnande har han faktiskt kunnat påverka mycket mer än vad många är medvetna om. Det krävs oerhörda kunskaper för att kunna ge sig på de komplicerade strukturer och den byråkrati som finns inom försvaret. Men det skall parlamentariker inte vara rädda för. Jag instämmer alltså i Sture Ericsons och Arne Anderssons tack till Hans Lindblad. Jag har inte alltid tyckt som han, men det har varit ganska ofta jag har tyckt att han åtminstone har haft en ordentlig tavelträff. Det är mer än det ibland har varit fallet i debatten i övrigt. Hoppas att Hans Lindblad, när han nu lämnar riksdagen vid årsskiftet, inte förtröttas utan fortsätter att delta i den försvarsdebatt som är nödvändig. Det andra som jag vill säga till bl.a. Hans Lindblad är: Eftersom jag delar Hans Lindblads uppfattning om att det här är ett svårstyrt pastorat för riksdagen, försvarsutskottet, departmentet och andra, kommer vi att genomföra en omorganisation av försvarsdepartementet den 1 juli, alltså i sommar. Den är avsedd att ge oss ett bättre grepp när det gäller styrning av de riksdagsbeslut som vi ändå är de första att försöka genomföra. Det är svårt med den gammalmodiga struktur som finns i dag inom departementet. Det är också svårt med den ledningsorganisation som fortfarande finns. Där har utskottet ställt sig bakom förslaget om en förändring den 1 juli 1994. Det står uttryckligen i propositionen att det är viktigt att man på den politiska nivån får tillräckliga styr och kontrollmöjligheter. Båda delarna behövs nämligen. Sedan får vi försöka göra vårt bästa för att i samråd med riksdagen, den beredning som kommer att tillsättas, se till att vi får en bättre kontroll över verksamheten. Inte minst det svenska försvaret kommer att tillhöra vinnarna i det sammanhanget.

Herr talman! Det är inget problem för mig att lämna försvarspolitiken, för jag upplever att vi har en försvarsminister och en regering som säger att kvaliteten är viktig. Det var en socialdemokrat, Sture Ericson, som talade precis som jag skulle ha gjort för 15 år sedan. Det som var alldeles omöjligt förut är nu allmän egendom. Jag är inte oense med någon, så det känns onödigt att sitta kvar. Bara en liten varning. Här fattar vi beslut, men vad blir det sedan? Det kommer myndigheter som säger: ''Vi vill kalla in värnpliktiga ändå.'' För det är inte säkert att alla har vänt på sin kant. Det är tragiskt att man fattar beslut men att det sedan blir någonting annat. Jag är också övertygad om att det inte kommer att behövas 16 brigader. Naturligtvis kommer vi att behöva betydligt färre om några år, såvida hotbilden inte blir radikalt annorlunda. Men jag har inte fört något stort liv om detta. Frågan var vilken tidpunkt för nedläggningen man väljer. Det är inte kapitalförstöring att behålla brigaderna några år till, tvärtom kan man göra det. Men vill man spara pengar åt skattebetalarna skall man säga vilka förband inom fredsorganisationen som skall läggas ned. Det sticker folk i ögonen om man lägger ner förband året efter det att man investerat, men det vill inte riksdagen peka ut i dag. Man gör detta med öppna ögon, och det tycker jag är synd. Väldigt personligt: Jag har inte varit särskilt aktiv i fråga om försvaret under det senaste året. Jag tycker att det är på väg åt rätt håll. Men jag märker att vi har samma problem inom hela den offentliga sektorn. Jag tror att -- och det är ärligt menat -- det försvarsutskottet har gjort under de senaste åren, egentligen ända sedan 1971, nämligen beslutat följa upp planeringen, har andra utskott mycket att lära sig av. Jag blir ibland som riksdagsrevisor chockad. Jag går t.ex. på ett sammanträde hos svensk polis och tänker: Vad fasen har justitieutskottet gjort? Eller så tänker jag: Kan man aldrig utvärdera svensk gymnasieskola? Politikerna invänder med att säga att de inte har tid. Men vi kan inte ha ett parlament där politikerna inte har tid att se hur det är i den svenska verkligheten. Därför måste alla inom den offentliga sektorn och politiker som får skäll för besluten se till att det de beslutar är det väsentliga. Det får inte bli så att särintressen, byråkrater, stora organisationer och personal får styra. Här måste man ta sitt ansvar. Där har vi lärt oss oerhört mycket i försvarsutskottet. Det har varit stimulerande för mig att se att det jag lärt mig på det här området förmodligen är applicerbart på de allra flesta områden och med all säkerhet också inom landsting och kommuner. Det är fundamentalt. Med tanke på politikerförakt får politikerna faktiskt stå till svars för vad alla dessa otaliga särintressen och byråkrater ställt till med och krånglat till. Vi kan ha olika meningar och tycka att någonting skall vara fem eller tio procent större, men alla har vi ett ansvar för det gemensamma. Det jag har engagerat mig mest för under de senaste åren är att se till att riksdagen faktiskt följer upp sina beslut och tar befälet. Varför skall vi annars ha allmänna val? Annars får vi ändra grundlagen och säga: All makt utgår från svenska folket, såvida inte myndigheterna anser annorlunda.

Herr talman! Omstruktureringen, som vi diskuterar här i dag, skall syfta till att höja kvaliteten i vårt framtida försvar. Diskussionerna förs ofta och enbart i termer av materiell kvalitet. Förutsättningen för en kvalitetshöjning ligger dock även i kunskaper, yrkesstolthet, engagemang och trivsel hos den personal som gör jobbet. Vi talar ofta om att människan är den viktigaste tillgången i organisationen. Trots detta tas ofta inte den kreativitets och kunskapsreserv som finns inom varje människa i bruk. För att den skall kunna utnyttjas krävs att de som samverkar känner trivsel, engagemang och känner sig delaktiga i organisationen. Oavsett om man är anställd, uttagen genom pliktlagstiftning eller frivillig, bör detta vara en grundläggande inriktning, menar vi socialdemokrater. Det är alltså hög tid att gå från ord till handling. Omstruktureringen av försvarsmakten kommer i många avseenden att få stor inverkan på personalområdet. För oss socialdemokrater är det viktigt att omstruktureringen sker med stort hänsynstagande till människans bästa. Vi förutsätter därför att alla möjligheter till kompetensutveckling, omplacering, naturlig avgång med pension osv. beaktas innan personal avvecklas. Då en avveckling i det enskilda fallet är oundgänglig förutsätter vi vidare att lagen om offentlig anställning följs, avseende både yrkesofficerare och civila anställda. Det kan tyckas vara så självklart att det inte ens skall behöva nämnas. Men jag skall förklara varför vi sett det som nödvändigt att ändå framföra det. Herr talman! Personalbehovet i den framtida organisationen kommer att behöva minskas som en följd av omstruktureringen. Om detta råder det inga delade meningar. Det som däremot ger anledning till oro och där vi befarar att lagen om offentlig anställning inte kommer att följas är när överbefälhavaren med stöd av propositionen anger att åldersstrukturen hos yrkesofficerarna bör förändras och anpassas för att bättre svara mot försvarsmaktens behov av yngre befäl. Det råder enligt regeringen ett samband mellan ålderstrukturen hos yrkesofficerare och personalens förutsättningar att klara sina uppgifter i främst krigsorganisationen. Vi socialdemokrater anser att det för den enskilda människan och för officersyrket är en förödande inställning om man redan efter 40 års ålder skall anses för gammal och därmed inte kunna sköta sitt jobb. Gå ut i dag och fråga yrkesofficerare som uppnått den aktningsvärda åldern av t.ex. 50 år hur de känner det. Jag är säker på att de inte mår särskilt väl av de diskussioner och beslutsavsikter som föreligger. Det är en graverande människosyn som läggs i dagern, och jag ifrågasätter starkt om deras psykiska arbetsmiljö i dag är särdeles bra. Det är också anmärkningsvärt att människor av kött och blod blir till kyliga matematiska räkneexempel inom myndigheterna och att ''rätt åldersläge'' kan få sättas helt godtyckligt och därmed upphöjas till den enda sanningen. Verkligheten är mer nyanserad än så. Jag undrar om regeringen även menar att detta är ett led i vad som beskrivs i propositionen som en ''väl utvecklad arbetsgivarpolitik''. Vår uppfattning är att det även inom försvaret behövs en varierad ålderstruktur bland personalen, som har de kunskaper och erfarenheter som ett långvarigt yrkesarbete ger. Enligt vår socialdemokratiska mening måste försvaret formellt och moraliskt ta ansvar för den personal som är anställd och på sikt genom god personalpolitik åstadkomma en gynnsammare åldersstruktur. Den förestående omstruktureringen får således enligt vårt förmenande inte tas till intäkt för att avveckla den äldre personalen. Lagstiftningen om anställningsskydd bygger på prinicpen att en arbetstagare med lång anställningstid också skall ha större anställningstrygghet än arbetstagare med kortare anställningstid. Huvudprincipen är således ''sist in först ut''. Herr talman! Anställningsformen i det enskilda fallet avgör hur avveckling av personal kan ske på grund av arbetsbrist. Till övervägande del är yrkesofficerare anställda med fullmakt, vilket innebär att de inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Inför förestående omstruktureringsarbete aktualiserar regeringen i propositionen fullmaktsinstitutets avskaffande. 1989:50 s. 14) bör utredaren undersöka möjligheten att i framtiden begränsa användandet av fullmakt som anställningsform till att bara avse ordinarie domartjänster och vissa professurer, liksom möjlighen vissa åklagartjänster. Finner utredaren att det är möjligt att begränsa användandet skall han föreslå de lagändringar som behövs. I anslutning härtill framhåller departementschefen: ''Självfallet bör sålunda de personer som är anställda med fullmakt -- bland andra ca 11 200 officerare m.fl. inom försvaret -- övergångsvis få behålla sina fullmakter fram till dess de avgår från sin tjänst.'' LOA-utredningen förväntas inom kort avge sitt betänkande. Mot bl.a. denna bakgrund anser vi socialdemokrater att ett ställningstagande till fullmaktssystemet bör anstå till dess frågan grundligt analyserats. Ett eventuellt avskaffande av fullmaktssystemet för officerare saknar konkret betydelse för det kortsiktiga personalavvecklingsarbetet. Vi anser det inte förnuftigt att nu i all turbulens för personalen avisera sådana långsiktiga åtgärder. Framför allt måste myndigheten liksom personalorganisationerna ges en reell chans och rådrum att få diskutera fullmaktssystemets vara eller inte vara. Den remissomgång som kan förväntas av LOA-utredningens betänkande skulle kunna ge åtminstone ett minimum av sådant rådrum. Jag yrkar därför liksom Sture Ericsson bifall till vår reservation nr 29. Herr talman! Det har helt nyligen kommit till min kännedom att försvarsdepartementet redan utarbetat ett förslag till förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet samt förordning om ändring i förordningen om försvarsmaktens personal. Förslaget går i korta ordalag ut på att fullmaktstjänsterna vid försvarsdepartementets myndigheter dras in allteftersom de nuvarande innehavarna lämnar tjänsterna. Innan riksdagen ens har fattat beslut i anledning av propositionen föreligger ett förslag att ta bort anställningsformen fullmakt för officerare. Därtill läggs förslaget fram innan LOA-utredningens betänkande ens har avgetts. Jag tycker att detta är högst anmärkningsvärt. maj 1992, alltså fyra dagar efter utskottets slutjustering och eventuella erinringar skulle lämnas senast den 27 maj. Jag tycker att detta säger allt om möjligheter till rådrum utan ytterligare kommentarer från min sida. Fullmaktssystemet har funnits i varierande form alltsedan 1600-talet och förmodas ha haft ett värde i sig under denna tid. Regeringen är den som i dag handlägger fullmakterna för officerare, men jag förutsätter ändå att riksdagen får frågan på sitt bord, även om det inte av formella skäl är nödvändigt. En ändring av gällande fullmaktssystem för officerare måste, anser jag, ses som en fråga av avsevärd betydelse, enär det berör anställningsformen för en hel yrkeskår. Herr talman! Alla uppgifter inom krigsorganisationen är naturligtvis inte lämpliga när man har kommit upp i högre ålder. Kraven på krigsorganisationen och på de enskilda yrkesofficerarna ökar. Övergång till andra befattningar har varit och är därför nödvändiga. I en slimmad och ändamålsenlig försvarsmakt, där grundorganisationen mera överensstämmer med krigsorganisationen, blir övergångsbefattningarna få för yrkesofficerare. Dessutom är befattningar som bemannas med äldre yrkesofficerare också sådana befattningar som den civila personalen kan göra anspråk på för att få en berättigad utveckling i sina yrken. Mot denna bakgrund har vi i utskottet blivit eniga om att motsätta oss en generell höjning av pensionsåldern, en höjning som ytterligare skulle öka bekymren. De civilanställdas kompetens och arbetsinsatser är viktiga för att få en väl fungerande grund och krigsorganisation. Av särskilt intresse är den kompetensutveckling som enligt FÖPU tar sikte på de breda grupper av civila tjänstemän, vilka i sina fredstida funktioner svarar för uppgifter med återkommande inslag av rutinkaraktär. Det är väl känt att en stor del av dessa tjänstemän är kvinnor. FÖPU har med kraft understrukit betydelsen av att tjänstemän tillhörande de breda grupperna bereds tillfälle till vidareutbildning i samma utsträckning som övriga personalkategorier. Mot bakgrund av de förslag som FÖPU framfört är det särskilt viktigt med personalutvecklingsinsatser för anställda, vilkas arbetsinnehåll förändras i samband med utveckling av verksamhet, organisation eller teknik. Särskild hänsyn bör därvid tas till grupper med bristande utbildningsbakgrund. Myndigheterna bör vara medvetna om att personalutbildning vid sidan av arbetsrotation, arbetsutvidgning och delegering är en viktig förutsättning för att åstadkomma en bra personalutveckling. Den nu aktuella omstruktureringen av försvarsmakten kommer i olika avseenden att starkt påverka förutsättningarna för de civilanställdas möjligheter till yrkesutveckling och avancemang. Riksdagen har tidigare ställt sig bakom kompetensoch utvecklingsmöjligheter för den civila personalen. Hittills har inriktningen inte fått något större genomslag inom myndigheterna. Vi anser därför att de civilanställda måste ges goda förutsättningar i det förestående omstruktureringsarbetet till en bra personalutveckling. Herr talman! Jag vill också göra några kompletteringar till vad Sture Ericson tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen förslaget att ersätta civil personal i kök och förråd med värnpliktiga. Förslaget har av många utsatts för mycket stark kritik, vilken vi har tyckt vara berättigad. Utskottet anser, som Sture Ericson tidigare nämnde, att pliktutredningen skall göra en grundlig genomgång av ärendet och lämna sina förslag, innan riksdagen fattar beslut i frågan. Trots att riksdagen ännu inte har sagt sitt i frågan -- det skall vi göra i kväll -- har tydligen verkställigheten ute på förbanden påbörjats. I ett fall har ett arméförband redan sagt upp civilanställda för att ersätta dem med värnpliktiga, med hänvisning till uttalandena i propositionen. Uppsägningen ägde rum den 25 mars i år. Detta anser jag vara ytterst graverande och fordra ett bestämt avståndstagande. Så får varken personalen eller riksdagen behandlas. Enligt vad jag i dag har erfarit kommer ärendet att få sin rättsliga prövning, och det finns därför ingen anledning att orda mer om detta nu, men vi förutsätter att ingen verkställighet ytterligare kommer att ske, innan riksdagens slutliga ställningstagande föreligger om förutsättningarna för inrättande av mobiliserings och förplägnadsförband. Slutligen, herr talman! I propositionen gör regeringen bedömningen att personalarbetet under försvarsbeslutsperioden måste koncentreras till främst avvecklingsfrågorna. Det omfattande personalavvecklingsarbetet måste naturligtvis få ta mycket tid i anspråk, enär det ytterst handlar om människor som mister sitt dagliga arbete och uppehälle, särskilt i en tid med få arbeten och hög arbetslöshet. Samtidigt anser vi att det är av väsentlig betydelse att personalarbetet snarast också får gälla de anställda som skall vara kvar i organisationen. Osäkerheten har under lång tid varit stor om både arbetets och försvarets framtid. Därför är det viktigt att snabbt stabilisera vardagen genom personalpolitiska åtgärder och långsiktig personalplanering, som ingjuter framtidstro och delaktighet i uppbyggnaden av ett kvalitativt bättre försvar.

Herr talman! Riksdagen skall i dag fatta beslut om vår försvarspolitik för ett antal år framöver. Vi har sedan en lång tid tillbaka haft traditionen att fatta femåriga beslut, men huruvida detta blir möjligt också i fortsättningen återstår att se. Förarbetet till dagens beslut är väl känt i denna församling: först en havererad försvarskommitté, sedan en försvarsberedning som upplöstes i september 1991 och därefter en ny beredning efter regeringsskiftet. Detta var ett nytt sätt att arbeta, och i utskottsarbetet har vi fått erfara att kanske inte alla förslag har varit föremål för den grundliga genomlysning som borde föregå beslut av denna karaktär. Ambitionen har dock varit att få så bra beslut som möjligt. Inte minst för försvarsindustrin är detta viktigt. I utskottsarbetet har vi haft att ta hänsyn till den förändrade omvärld som vi befinner oss i när det gäller det säkerhetspolitiska området. Att bevara vårt lands frihet och nationella oberoende är alltfort syftet med säkerhetspolitiken. Många har vitsordat den mycket starka förändring som Europa genomgår på det säkerhetspolitiska området. Det kalla kriget är slut, och det är förmodligen på sitt sätt lika betydelsefullt för den säkerhetspolitiska strukturen i Europa som andra världskrigets slut var, även om det kalla kriget ju lyckligtvis har varit oändligt mycket lindrigare än andra världskriget. Sveriges säkerhetspolitiska orientering kommer att kräva ingående analyser, och möjligheten att se framåt många år på detta område ter sig i ljuset av det som hänt de senaste två åren som en vansklig uppgift. Med denna i allt väsentligt positiva utveckling har dock följt en betydande osäkerhet. Olika grupperingar, etniska, religiösa, kulturella, har i frihetens namn tagit för sig och kräver sin egen identitet. Vi har dessutom faktiskt krig i Europa. FN har hittills misslyckats med att åstadkomma en hållbar vapenvila. Vi ser varje dag bilder från krigets härjningar. Det är alltså ingen särskilt fredlig situation ens i vår närhet. På basis av denna vetskap och med hänsyn till den ekonomiska ramen har överbefälhavaren och militärledningen, försvarsberedningen och slutligen då utskottet planerat, övervägt och begrundat olika ställningstaganden, så att det på bordet i dag ligger det klarblå betänkande som en majoritet i utskottet står helt bakom, men där det också finns ett antal reservationer. Den stora strukturförändring som försvarets grundorganisation i och med dagens beslut ställs inför kommer att kräva mycket av organisationen. Många människor och många familjer blir direkt berörda, och det är synnerligen angeläget att arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätts in för den personal som berörs. Att vi befinner oss i en lågkonjunktur där både företagsamhet och offentlig sektor drar ned på antalet anställda gör ju inte situationen lättare. Vi är mycket väl medvetna om detta. Betänkandet innehåller i förhållande till propositionen vissa ändringsförslag, justeringar som vi anser är till fördel för verksamheten med tanke på kravet på effektivitet och kravet på att få balans mellan uppgifter och resurser. Det har sedan lång tid rått en betydande obalans inom försvarsmakten, och ambitionen har varit att rätta till detta. Jag går här inte in på grundorganisationsförändringarna; de återfinns i betänkandet och har kommenterats av andra talare här i debatten. Däremot vill jag kommentera den civila delen av totalförsvaret. Ett väl fungerande totalförsvar kräver att såväl den militära som den civila delen kan fullgöra sin uppgift. Baserat bl.a. på ÖCB:s programplan konstaterar regeringen i propositionen emellertid betydande brister inom flera av civilförsvarets funktioner. Regeringen menar att det krävs ett ökat civilt stöd till det militära försvaret. De civila delarna står vidare inför förändringar i sina grundförutsättningar. Detta är en följd av samhällsförändringar relaterade till EES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemsskap i EG, förändringar inom kommunerna och övriga delar av den offentliga sektorn, förändringar i jordbrukspolitiken och energipolitiken m.m. Tidigare erfarenheter från försvarsutredningsarbete visar med all önskvärd tydlighet att det är den militära delen av totalförsvaret som tar nästan all utredningstid. De civila delarna har inte ägnats det utrymme och den uppmärksamhet som motsvarar den betydelse som uppgifterna innefattar. Av den anledningen har vi från Centerpartiets sida sedan ett flertal år krävt att de civila delarna skulle utredas i särskild ordning. Det är något som också både den dåvarande och den nuvarande generaldirektören vid ÖCB mycket tydligt gett uttryck för. Det är därför som vi med särskild tillfredsställelse nu kunnat medverka till en skrivning i betänkandet som utmynnar i en anmodan till regeringen att låta utreda de civila delarna av totalförsvaret i en parlamentarisk kommitté. Jag anser att utskottets skrivning är ett bifall inte bara till centermotionen utan också till de övriga motionerna med ungefär samma innehåll. Jag yrkar därför avslag på reservation 33. När det gäller huvuduppgifterna för de civila delarna av totalförsvaret föreslogs i propositionen en förändrad målsättning formulerad i två attsatser. Under utskottsbehandlingen har vi formulerat uppgifterna så här: -- att värna civilbefolkningen mot verkningar av krigshandlingar och under kriser och i krig trygga en livsnödvändig försörjning, -- att under kriser och under krig stödja försvarsmakten samt -- att för fullföljandet av dessa uppgifter under kriser och i krig upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna. Med den skrivningen så anser vi att den tidigare målsättningen därmed ligger fast om än något omformulerad och att därmed reservation nr 2 inte utgör någon förstärkning. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. En av de frågor som intresserat och oroat frivilligorganisationerna är den s.k. optiska luftbevakningen. Denna värdefulla resurs har av ekonomiska skäl av överbefälhavaren bedömts som inte möjlig att vidmakthålla. I propositionen anmäls dock att även om den nya digitaliserade telefontekniken betraktas som ekonomiskt orealistisk, så bör det undersökas om det är möjligt att skapa en förenklad form av optisk luftbevakning. Frågan har aktualiserats i motioner från Socialdemokraterna. De kan betecknas som tillgodosedda i och med att regeringen har givit ÖB i uppdrag att redovisa möjligheterna att utveckla ett nytt, enkelt och kostnadseffektivt optiskt system för underrättelseinhämtning. När det gäller de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse som komplement till övriga försvarsåtgärder så har utskottet i år såväl som tidigare år understrukit detta genom förhöjda anslag. Det stora engagemang som framför allt kvinnorna i frivilligorganisationerna visar är en tillgång som måste stödjas och uppmuntras. Utöver den anslagsuppräkning som sker i propositionen från 72,5 miljoner till 77,8 miljoner så kommer ytterligare medel i form av inkomster från försålda oljeprodukter i storleksordningen 3 miljoner att tilldelas efter särskilt beslut i från regeringen. Något speciellt uttalande därutöver som krävs i reservation 32 kan inte anses relevant. Jag yrkar därför avslag på denna reservation. Herr talman! Utskottsarbetet har resulterat i ett antal förbättringar i förhållande till propositionen. Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för trygghet för vårt lands invånare inom begränsade ekonomiska ramar. Om vi har lyckats får framtiden utvisa. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Slutligen skulle jag vilja instämma i tacket till Hans Lindblad. Tyvärr finns han inte i kammaren just nu, men jag hoppas att detta kan fogas till protokollet. Han har i dag lämnat efter sig ett testamente, kanske främst till oss kvinnor i utskottet, som vi får försöka förvalta efter bästa förmåga. Ett särskilt tack till Hans Lindlad som under ett antal år har suttit på min vänstra sida i utskottssalen.

Herr talman! Jag vill på en enda punkt replikera på Karin Wegeståls anförande, nämligen där hon ifrågasatte regeringens motiv för att avbryta femmånadersutbildningen. Jag har redan tidigare i dag gett uttryck för att det kanske gav en mindre lyckad effekt att skicka hem värnpliktiga som redan påbörjat utbildningen. Det ger ytterligare kraft åt att det faktiskt inte var fråga om att visa handlingskraft, som det gjordes gällande. Det var en dålig utbildning som vi avbröt, vilket hade fördelaktiga ekonomiska effekter. Men jag gav också uttryck för att det hade mindre fördelaktiga effekter för den enskilde värnpliktige. Jag vill alltså på det bestämdaste ifrågasätta vad som sades om motivet för att göra detta. På den punkten har Karin Wegestål helt enkelt fel.
Herr talman! Arne Andersson och jag är inte överens i denna fråga, men jag anser inte att beslutet på något sätt skulle ha blivit sämre, om parlamentarikerna i denna kammare hade haft möjlighet att lämna sina synpunkter innan man verkställde ett beslut som vi faktiskt inte kan fatta förrän i dag.

Herr talman! Om vi tittar något i backspegeln, kan vi konstatera att försvaret genomgått en ganska kraftig minskning, volymmässigt sett, under en relativt kort tid. Det har berörts tidigare i debatten i dag att vi tog ett beslut våren 1989 om att minska antalet brigader från 29 till 21. Beslutet innebar att de gamla IB 66 avskaffades. Tydligen hade riksdagen tidigare, 1972, fattat beslut i den frågan utan att beslutet blivit verkställt. I den proposition som vi behandlar i dag föreslås minskning till 16 brigader, men vi socialdemokrater har den uppfattningen att nivån borde dras ned till 13 brigader, för att få balans mellan driften och behovet av investeringar i t.ex. ny materiel. Jag har tittat i protokollet från kammardebatten den 14 december 1989 och funnit att då inledde Arne Andersson sitt anförande med att ondgöra sig över rubriceringen av den då aktuella propositionen.

Det är inga dåliga motiv, anser jag. Jag tycker att det här citatet säger någonting om hur moderaterna i varje fall då såg på förhållandet mellan ekonomi och organisation. Nu är Arne Andersson inte inne i kammaren, men jag skulle helt stillsamt vilja fråga honom: Om rubriceringen då var så utomordentligt grovt vilseledande, vad har Arne Andersson då att säga om rubriceringen av den nu aktuella propositionen, som talar om en fortsatt utveckling, när det i själva verket handlar om mera omfattande nedläggningar och förändringar än i proposition 1989/90:46? Herr talman! Det finns anledning att markera att det finns en samstämmighet mellan oss socialdemokrater och regeringen om behovet av ökad kvalitet i utbildningen och materiell förnyelse inom försvaret. I varje fall finns det en verbal samstämmighet. För att åstadkomma ökad kvalitet är vi överens om att utrymmet framför allt skapas med hjälp av en fortsatt hård omstrukturering inom grundorganisationen. Men i sak har det visat sig att regeringen -- och det har också andra framfört i dag -- inte har haft tillräcklig kraft och förmåga att genomföra den omstrukturering av grundorganisationen som är nödvändig för att åstadkomma en långsiktig balans mellan tillgängliga resurser och försvarets organisation. Regeringens förslag till omstrukturering av armén är således otillräcklig. Att det förhåller sig på det här sättet tror jag har ett samband med de alltför långt gående utfästelser som företrädare för Moderata samlingspartiet ställde ut i den senaste valrörelsen. Då var en del av Moderaterna ute på galejan med de stora spenderbyxorna på, och då cirkulerade uttalanden om påslag till försvaret i storleksordningen 20--27 miljarder kronor. Sture Ericson berörde också detta tidigare i sitt anförande. Nivån 27 miljarder kronor lär Lars Tobisson ha svarat för. Arne Andersson var något blygsammare än Tobisson och utlovade ''endast'' ett påslag om 20 Men av de här utfästelserna återstår inte mycket. Inför den kalla verkligheten bleknar snabbt de storvulna uttalandena, och Moderaterna har fått inta en mera måttfull hållning i försvarsfrågan med tanke på uttalandena i valrörelsen. Herr talman! Jag är övertygad om att det kommer att visa sig under den kommande försvarsperioden att regeringens förslag i det här avseendet inte är tillräckligt långt gående och att ytterligare omstruktureringar blir nödvändiga. Jag är också övertygad om att Arne Andersson och hans ''drabanter'' i försvarsutskottet inser att regeringens förslag till omstrukturering av armén är otillräckligt. Det var olyckligt att redan i regeringens kompletterande planeringsanvisningar till ÖB i oktober 1991 låsa fast nivån till 16 brigader. Detta särskilt med tanke på att ÖB i sin programplan ÖB 92 ansåg att de tillgängliga resurserna endast medger en nivå på 10 brigader. Folkpartiets representant i försvarsberedningen förespråkade Herr talman! Jag tycker att detta visar att vi socialdemokrater, när det gäller nivån på antalet brigader, har en mera realistisk syn på det framtida försvarets utformning när vi förespråkar en neddragning med ytterligare tre brigader. Jag tror också att de borgerliga ledamöterna i utskottet till sist insåg att vi socialdemokrater hade rätt i våra bedömningar. Jag är också övertygad om att det var denna klarsyn hos de borgerliga ledamöterna i utskottet som öppnade möjligheterna till en överenskommelse, att i enlighet med den socialdemokratiska partimotionen förorda att en parlamentarisk beredning nu tillsätts med uppgift att följa försvarsbeslutets genomförande och att utarbeta kompletterande förslag. Det är synd att Arne Andersson inte är här när han nu skall få en eloge av mig. Jag får tillstå att utskottets ordförande i det här avseendet har ådagalagt en oanad självständighet gentemot försvarsminister Anders Björck. Den här självständigheten från Arne Anderssons sida har medfört att vi socialdemokrater har fått med väsentliga delar av våra förslag i utskottsbetänkandet. Försvarspolitiken har blivit bättre, skarpare och klarare. Herr talman! Det är på sin plats att Arne Andersson får en guldstjärna i protokollet för sina insatser på just det här området. Det är klart att alla de diskussioner som har förts om nedläggningar av förband har varit smärtsamma för alla dem som har drabbats av förslagen. Utskottet har fått en mängd uppvaktningar från berörda regementen, förband och kommuner. Alla som är involverade i försvarspolitiken inser att det är nödvändigt att genomföra dessa strukturförändringar. Men det är naturligtvis samtidigt smärtsamt. Precis som Jan Erik Ågren sade bor jag i Sollefteå och har på nära håll kunnat följa de reaktioner som kom till uttryck i Sollefteå när ÖB föreslog att all militär verksamhet skulle flyttas därifrån. Det är klart att känslorna upprördes. Det var en enormt stor demonstration den 7 december i Sollefteå med Det här är naturligtvis ett problem, inte minst på en sådan ort som Sollefteå och andra liknande orter där försvaret spelar en så fantastiskt stor roll. Det är något av ''brukssamhällets'' problem. Den stora offentliga sektorn har utgjort en stor trygghet.

Det är klart att detta är lättare sagt än gjort. Men ändock är det viktigt att markera att det militära försvaret kommer att fortsätta att genomgå förändringar. Jag är faktiskt ganska stolt över att man i min hemkommun i Sollefteå har mentalt insett detta och börjat att kreativt satsa på att försöka finna nya verksamheter. Den 15 maj hyrde man Kungsträdgården i Stockholm. Där fanns representanter från företag, kulturella verksamheter och försvaret osv. som visade upp kommunen. Unga friska krafter hade sprungit med en budkavle från Sollefteå som överlämnades till riksdagens talman, som välvilligt ställde upp under denna dag. Det här var imponerande, och jag tror att det framför allt hade en betydelse för befolkningen hemma i Sollefteå. Jag vet inte om detta kommer att leda till några stora resultat, men jag tror att det är ofantligt viktigt att börja tänka i andra banor och försöka åstadkomma något annat. Även om man i Sollefteå var först på plan i december med demonstrationerna, har man nu också snabbt gått ut och visat att man har denna mentala beredskap. Herr talman! När det gäller den materiella förnyelsen delar vi socialdemokrater regeringens uppfattning, som vi även angivit i vår partimotion, att arméstridskrafterna bör tillföras en förbättrad kvalitet. Men i fråga om anskaffning av en ny stridsvagn anser vi att ett sådant beslut bör anstå till 1994. Regeringen bör ge ÖB i uppdrag att göra en samlad bedömning av pansarvärnsförmågan, och då inte endast väga in behovet av stridsvagnar utan också behovet av lättare stridsfordon, pansarbrytande vapen och pansarvärnshelikoptrar. Först då kan vi få en samlad bedömning som kan utgöra ett underlag för att ta ställning till utformningen av vårt framtida pansarvärn. Skånska dragonregementet, P 2, i Hässleholm, vilket också utskottsmajoriteten tillstyrkt. Vi socialdemokrater anser att om A 3 flyttas till Hässleholm får inte hela trängutbildningen plats där, utan måste flyttas till Skövde. Vi anser också att A 3 skall ligga kvar i Norra Åsum. Skälet för vår uppfattning är att besparingseffekten av samlokaliseringen blir marginell i ett längre perspektiv. Till detta kommer att om A 3 blir kvar i Norra Åsum ges möjligheter till större utbildningsvolym och mindre resekostnader. Utskottsmajoriteten har också tillstyrkt regeringens förslag om att samlokalisera Göta luftvärnsregemente, Lv 6, med Hallands regemente, I 16. Vi socialdemokrater motsätter oss en flyttning av Lv 6 av det skälet att vi anser att den kompetens -- den är ganska unik -- som byggts upp i Göteborg i stor utsträckning skulle gå förlorad vid en samlokalisering med I 16. Denna faktor har inte vägts in i den lönsamhetskalkyl som legat till grund för regeringens förslag. Vi anser vidare att armén bör avstå från nyinvesteringar i avvaktan på den översyn av luftvärnets struktur som skall göras i samband med att luftvärnet ombeväpnas senare under 1990-talet. Vi tycker också att det inte är oväsentligt att det finns ett arméregemente i Göteborg. Här kan besparingar åstadkommas genom en organisatorisk samverkan med kustartilleriet och I 15 i Borås. Som en följd av detta motsätter vi oss också att LvTS Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 6, 8, 16 och 17.

Herr talman! Det försvarsbeslut som vi är på väg att fatta gör inte mig som sydsvensk representant särskilt lycklig. Jag har i valrörelsen talat om betydelsen av ett starkt svenskt försvar som tillgodoser hela vårt land och verkligen kan försvara hela vårt land. Jag har inte någon annan uppfattning i dag än vad jag hade före valet den 15 september förra året. Jag beklagar den åderlåtning av vårt försvar som nu sker i Sydsverige. I Skåne bor över en miljon människor. Det är en åttondel av vårt lands befolkning. Många är oroliga och känner stor olust inför detta beslut. Jag blir nu påmind om löften som jag gav vid olika framträdanden i valrörelsen. Jag säger än en gång att en förutsättning för infriandet av dessa löften var att vi moderater hade fått ett starkare stöd av väljarkåren. Men drygt 21 % räcker inte till för att genomföra hela vår målsättning. Nu gäller det att fördela de resurser som står till buds i en knapp ekonomi och som ger den största möjliga effekten. Som politiker måste vi lita på att den fördelning som görs av försvarsledningen är rätt och riktig. Men som skåning har jag fortfarande svårt att förstå den prioritering av fjällvärlden som sker, samtidigt som man missgynnar det tättbefolkade Skåne och övriga Sydsverige. Jag beklagar nedläggningen av pansarregementet P 6 i Kristianstad. Jag anser fortfarande att vi behöver tre pansarbrigader i Skåne. I det skånska landskapet är det pansarförband och flygstridskrafter som gäller. Det är också beklagligt att trängförbandet T 4, som ingår i Hässleholmsgarnisonen, skall flyttas till Skövde. Alla moderna krig visar den vikt och betydelse som underhållsförbanden har. Det är viktigt att de finns i omedelbar anslutning till övriga förband vid utbildningen. Jag vill inte, som många andra, lägga tyngden vid sysselsättningen på de drabbade orterna. Jag vägrar att diskutera detta i de termerna. Det civila samhället får skapa sysselsättning på annat sätt. Vi skall ha ett försvar för att kunna försvara oss i händelse av en konflikt. När nu alla tycks vara överens om att ytterligare banta det svenska försvaret är huvudargumentet den nya situationen i Europa, och särskilt i Östeuropa. Jag vill påstå att den bild som nu ges av detta är alltför glättad. Det som pågår i Jugoslavien borde få oss att göra halt eller åtminstone på stället marsch. Den nya situationen i det forna Sovjetunionen är naturligtvis glädjande, men kan man samtidigt påstå att landet aldrig varit en större krutdurk än i dag. Det oroar i alla fall mig och ett stort antal andra medborgare med försvarsintresse. När det gäller nedläggningarna och förflyttningarna i Skåne råder det delade meningar om besparingseffekterna av dessa. De anställda vid exempelvis P 6 i Kristianstad har med hjälp av fristående konsulter tagit fram egna beräkningar. Tyvärr kom dessa i ett mycket sent skede dagarna före utskottets justeringssammanträde. Det har därför inte varit möjligt att på ett rättvisande och seriöst sätt göra jämförelser mellan de olika kalkylunderlagen. Jag beklagar verkligen detta. Utskottet gör ett tillkännagivande, vilket redan har nämnts i dag, om att avvecklingen skall ske på det för personalen bästa och mest tillfredsställande sättet. Herr talman! Låt mig slå fast att jag verkligen inte omhuldar bevarandet av kaserner. Rationaliseringar är naturligtvis nödvändiga för att tillföra försvaret ny materiel. Det är absolut nödvändigt med anskaffandet av en ny stridsvagn. Beslutet hastar. Det har alltför länge förhalats av tidigare regering. Min förhoppning är att det beslut vi skall fatta i dag i stort sett skall bli ett för försvaret bra beslut. Fyrpartiregeringen har med moderat försvarsminister lyckats att på kort tid få fram ett försvarsbeslut med modern inriktning, vilket inte tidigare har gjorts under den senaste tjugoårsperioden. Som alltid när vi står inför ett nytt försvarsbeslut är det en kamp för olika förband och olika orter. Det är ganska naturligt med sådana många gånger mycket starka engagemang. Tyvärr blir det också ofta övertoner av dessa geografiska företrädare. Utskottet har lyssnat till snart sagt alla militära och kommunala företrädare som representerar förband och orter som berörs av förändringar. Vi har nästan dränkts av brev och vykort från många av de människor som blir berörda av detta försvarsbeslut. Försvarsfrågor både splittrar och förenar företrädare för olika partier. Det var med en viss förvåning som jag fick ett brev från det socialdemokratiska partidistriktet i Halland, där man verkligen ville slå vakt om sitt regemente i Halmstad, och man underströk vikten av att det fick vara kvar. Jag förstår egentligen inte varför jag som representant för regeringspartierna fick detta upprop, eftersom det i propositionen inte föreslogs en nedläggning av I 16. Det var i stället de socialdemokratiska partikollegerna i riksdagen som hade de tankegångarna. När ÖB lägger fram sitt förslag till regeringen kan man alltid tycka om det är bra eller dåligt. Men det är ett pussel, och lyfter man en enda av dessa pusselbitar har man ställt till oreda. ÖB:s förslag om nedläggning i Sollefteå kom inte med i propositionen. Det blev Gävle i stället. I ett särskilt yttrande beklagar jag själv att utskottet inte följt propositionens föslag om nedläggning av F 6 i Karlsborg. Den alltmer förekommande konstellationen av socialdemokrater och nydemokrater vill ha kvar F 6, och i stället offrar man F 13 i Norrköping. Nu vill dock nydemokraterna även ha kvar F 13, vilket de markerar med sin reservation. Det är ett populistiskt inslag, eftersom man inte skickar med några pengar för att bibehålla båda flottiljerna. I en intervju i Svenska Dagbladet fredagen den 22 maj i år säger Ny demokratis partiledare Ian Wachtmeister att det i dag finns mycket pengar att tjäna på de befintliga flottiljerna. Han säger också följande: ''Jag har personligen talat med överbefälhavaren och flygvapenchefen och fått beskedet att det går att göra besparingar så att F 13 skall kunna räddas.'' Jag frågar mig vad detta är för någonting. Antingen är det som sägs inte sant eller så har det begåtts tjänstefel av ÖB och flygvapenchefen. Om det går att spara så mycket pengar som man hävdar i artikeln, är det försvarsledningens förbaskade skyldighet att göra dessa besparingar även om man inte lever under hot om förbandsindragningar. Jag vill fråga försvarsministern om han har förtroende för den försvarsledning som gör sådana uttalanden. Militärledningen har i varje fall inte inför försvarsutkottet redovisat dessa åsikter. Samma generositet präglar de stora utfästelser som chefen för F 13 gör om vilka besparingar man nu helt plötsligt kan göra om man får bli kvar.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 Det har i dag varit många hyllningskörer till Hans Lindblad. Det är klart att vi kommer att sakna Hans inlägg, även om de inte alltid har varit helt enkla att följa. Men det har varit stimulerande att hänga med. Möjligen är det bara en kategori som inte instämmer i denna hyllningskör, nämligen riksdagens stenografer.

Herr talman! Wiggo Komstedt inledde sitt anförande med att försöka förklara varför moderaterna har gått ifrån de mycket stora överbud som lämnades i valrörelsen, när man som Arne Tobisson 27 miljarder. Nu säger Wiggo Komstedt: Det beror på att vi bara fick 21 % av rösterna, och med 21 % av väljarstödet kan man inte genomföra alla sina löften, utan då får man pruta. Men inte trodde väl Wiggo Komstedt när han gick ut och deltog i denna löftesgivning att moderaterna skulle få 51 % av rösterna? Hade inte Wiggo Komstedts främsta syfte varit att vilseföra väljarna, borde han ha sagt, att om vi får 51 % av rösterna kommer vi att höja försvarsanslagen med 27 miljarder, eller vad det nu var. Jag tycker faktiskt att Wiggo Komstedts inlägg här på något sätt bekräftar detta medvetna vilseförande av väljarna. Sedan säger Wiggo Komstedt att de nya kalkyler som presenterades de sista dagarna kom litet för sent, och egentligen borde inte A 3 flyttas till Hässleholm. Men om nu Wiggo Komstedt har den uppfattningen, varför då inte stödja den skrivning som finns i socialdemokraternas reservation nr 15? Hade Wiggo Komstedt gjort det i utskottet, hade detta blivit utskottets skrivning, och A 3 hade kanske t.o.m. kunnat bli kvar i Kristianstad. På detta sätt gör sig Wiggo Komstedt personligen ansvarig för att detta olyckliga beslut nu tydlligen blir genomfört.

Herr talman! Jag kan inte förstå det på annat sätt än att det Wiggo Komstedt nu säger är att han egentligen inte vill flytta trängen till Skövde. Det hade gått bra att motsätta sig det. Då hade det inte funnits något motiv att flytta A 3 till Hässleholm. Wiggo Komstedt fastnar hela tiden i sin egen argumentation. Han säger: Vi nådde inte längre än till 7 miljarder. Vi lovade visserligen 27 miljarder, men det blev 7. Menar Wiggo Komstedt att det i dagens läge hade varit motiverat att höja försvarsanslagen med 27 miljarder, i ett läge då alla länder runt omkring oss drar ner på sina försvarskostnader? Står Wiggo Komstedt fast vid övertygelsen att detta vore klok försvarspolitik, att höja anslagen med 27 miljarder, som ni lovade före valet?
Herr talman! Kan Sture Ericson precisera när jag har lovat några 27 miljarder? Det har jag nämligen inte gjort. Om Sture Ericson har hört detta, vill jag veta när och var. Jag har inte vid något tillfälle nämnt någon siffra. Jag har sagt att det är angeläget med ett starkt svenskt försvar. Det innefattar även Skåne. Jag tycker att det är viktigt med pansarregementena och flyget. Ni ville lägga ner flyget. Ni ville ta F 10. Ni ville byta F 10 mot A 3. Det är att blanda ihop äpplen och päron. Jag tror att ÖB:s förslag är balanserat när det gäller luftstridskrafter och landstridskrafter. Det var en dålig bytesaffär ni erbjöd i det sammanhanget. Är det en riksolycka om man flyttar ett regemente 3 mil inom samma län, Sture Ericson? För mig är det definitivt inte det. Jag tycker att det är viktigt att det finns kvar i Sydsverige.

Herr talman! Jag fick en direkt fråga av Wiggo Komstedt om de beräkningar som har gjorts i olika sammanhang. I detta fall rörde det bl.a. flygsidan. Jag kan inte underlåta att säga att jag, under debatten om fredsorganisationen, har blivit mycket förvånad över de högst olika siffror som har kommit fram. De har nämligen följt ett mönster.

Det naturliga är då att kontrollräkna, kontrollräkna och åter kontrollräkna, och helst låta olika personer eller institutioner göra det. Det tycker jag är bra. Det är utmärkt att försvarsutskottet verkligen har försökt räkna med olika metoder. Det intressanta är emellertid att man nästan alltid kommer fram till ungefär samma resultat. Det innebär inte, herr talman, att man inte kan spara pengar. Det kan man säkert. Men att man plötsligt med bibehållen verksamhet och effektivitet skulle kunna halvera kostnaderna för ett förband, det är långt bortom realismens gräns. Det vore utmärkt om det vore så. Herr talman! Risken med denna typ av plötsliga utspel är naturligtvis att man får som man vill, att man blir ålagd att uppfylla det man har sagt i media, nämligen att driva verksamheten på ett visst ställe med halva anslaget. Klarar man inte det, är man sannerligen illa ute. Har man gått ut och lovat sådant och sedan inte klarar av det i verkligheten, skall man nog ägna sig åt annan verksamhet i fortsättningen. Herr talman! Vad som också förvånar mig är att det från de förband som inte har berörts av fredsorganisatoriska förändringar inte har sagts att de kan driva verksamheten till halva priset. Sensmoralen i detta är att man skulle varsla samtliga förband om nedläggning och då uppnå en besparing på 50 %, om jag nu tillåter mig att vara ironisk -- det är väl bäst att säga det, så att ingen missförstår mig. Det är självklart att det tas till överord i en debatt av detta slag. Jag har den största respekt för de människor som nu slåss för sina förband. Jag tycker t.o.m. att det är sällsynt fint att man gör det, att man i ett land som Sverige, till skillnad från i vissa andra länder, vill behålla förbanden. Det finns inte så långt härifrån ställen där man med största glädje skulle vilja bli av med sina förband. Här är det annorlunda. Jag kan försäkra Wiggo Komstedt att vi från departementets sida skall göra vad vi kan för att se till att rationaliseringar verkligen kommer till stånd. Det fina med detta försvarsbeslut är att rationaliseringsvinsterna stannar inom försvarsmakten. Så var det inte tidigare. Nu kommer nya bestämmelser. Jag tror att det är omöjligt att få människor att verkligen gå in för rationaliseringar i den egna verksamheten om de vet att pengarna försvinner någon annanstans. Om man vet att man kan använda pengarna till förbättrad materiel eller vad det nu kan vara, har man en ordentlig anledning att verkligen spara och jobba på. Det är möjligt fr.o.m. den 1 juli.

Herr talman! Om jag kan säga de här få orden jag avser att säga utan att det uppfattas som en replik i meningen invändning, skall jag försöka göra det. Det som Gudrun Norberg har sagt om möjligheterna att komplettera svenskt försvar med en motståndsrörelse är alldeles riktigt. Men vi måste i varje fas veta, att när en motståndsrörelse har en uppgift har det militära försvaret förlorat -- då har vi en fiende innanför landets gränser, en fiende som rör sig i Sverige. Det betyder att vi får hålla en distans till tanken om icke-militärt motstånd, då det ligger ett misslyckande bakom detta. Det är det enda, fru Norberg, jag vill komplettera detta anförande med.
Herr talman! Jag tror att Arne Andersson och jag är helt överens om den saken, men det innebär inte att man får bortse från att ett misslyckande kan ske. Vi skall då inte stå handfallna, utan fortsätta att i alla former försöka försvara oss.

Herr talman! Jag har tänkt ägna min taletid åt flygstridskrafterna och flygvapnets organisation. Flygvapnet och dess personal har blivit vana vid att leva med ständiga förändringar, ny och bättre utvecklad materiel har tillkommit, och för att man skall kunna hänga med i den tekniska förnyelsen har organisatoriska förändringar inte hört till ovanligheterna. Nu står vi på tröskeln till ytterligare en stor omdaningsprocess. Det nya flygplanssystemet JAS 39 Gripen skall introduceras och successivt inlemmas i vår krigs och grundorganisation. Till detta kommer anskaffning av en rad andra materielobjekt, t.ex. den flygburna spaningsradarn PS 890, nya stridsledningscentraler och beväpning till 39 Gripen-systemet. Flygstridskrafterna är därmed det vapenslag som får det ojämförligt största inslaget av materiell förnyelse och utökad teknisk kompetens. Det blir ett avsevärt kvalitetslyft, och det är bra. För att möjliggöra detta inom en rimlig ekonomisk ram måste flygvapnet minska antalet divisioner till 16 samt organisera fredsverksamheten i större flottiljenheter. Detta råder det stor enighet om både här i kammaren och inom flygvapnet. Vi kallar dessa flottiljer för storflottiljer, och vi menar därmed att de kan organisera tre eller flera divisioner per flottilj. Benämningen storflottilj kan man nog påstå i viss mån är missledande. Om man tittar litet tillbaka i tiden, har normalflottiljer alltid haft tre divisioner. Av ekonomiska skäl har det under årens lopp blivit så att antalet divisioner på flertalet flottiljer har minskats till två. Detta vill jag påstå har varit en felaktig väg. Det har inneburit att en ökad fredsadministration har skett på krigsorganisationens bekostnad. Vi vill nu snarast återgå till normalflottiljer eller, om man så vill, storflottiljer med tre eller flera divisioner per flottilj. Detta är inte bara nödvändigt av ekonomiska skäl, utan det är också en fråga om effektivt utnyttjande av fredsresurserna. Ryggraden i det svenska flygvapnet är och kommer under relativt lång tid att utgöras av 37-systemet, Viggen. Viggen har sedan den började levereras till flygvapnet för snart 20 år sedan ständigt utvecklats och förbättrats, och så sker i dag också. Nu pågår t.ex. AJS-modifiering, vilket innebär att attackoch spaningsviggarna ges ökad allsidighet, kort uttryckt. S.k. livstidsförlängning utreds för närvarande också. Det innebär inte -- vilket man ibland kan tro -- att Viggen blir en evighetsmaskin, utan det handlar om att undersöka om man med rimliga kostnader kan förlänga flygtiden något. Ett flygplans livslängd bestäms av antalet flygtimmar, och bristen på flygförare i första hand under 1980 talet, vilket gjorde att vi flög färre timmar än planerat, gör att vi nu har något mer flygtid kvar i systemet. Men ett flygplans livstid måste ses både i ett tekniskt och i ett taktiskt perspektiv, och om Viggensystemet är gårdagens och dagens system, är Gripen morgondagens. Våra synpunkter i övrigt på handläggningen av beställning av delserie 2 har Sture Ericson tidigare redogjort för. I regeringens förslag till organisatoriska förändringar inom flygvapnet ingick en nedläggning av F 6 i Karlsborg. Vi avvisar detta förslag, av många skäl, men för vår del inte av regionalpolitiska skäl. Vi anser att F 6 behövs i grund och krigsorganisationen. Det är den minsta flottiljen, men den är mycket kostnadseffektiv. F 6 har ett garnisonsansvar i Karlsborg. Dess läge gör att det finns möjlighet att utnyttja samordningsvinster med den närliggande flottiljen modifieringen. Vi tror att det med hänsyn till miljön finns goda möjligheter att flyga vidare på Karlsborg i framtiden också. När det gäller den ekonomiska besparingen är det de facto så, att skillnaden mellan F 6 och F 13 rör sig om 35 milj.kr. under en tioårsperiod, till fördel för F 13. Men då har man inte räknat med det garnisonsansvar som F 6 har. I det underlag som ÖB och chefen för flygvapnet lämnade i december, ÖB 92 komplement, föreslogs avveckling av bl.a. F 13 i Norrköping under den första femårsperioden och F 10 i Ängelholm under den andra. Vi delar ÖB:s uppfattning. Dock anser vi att även F 10 bör läggas ned under denna period, varvid hela J 35 Draken-systemet kunde utgå, vilket totalt sett -- med drift, underhåll, reservdelar, expertis -- skulle innebära mycket stora och snabba besparingar. Men med hänsyn till att ingen majoritet kunde nås för detta förslag, accepterar vi att beslut om F 10 får senareläggas till 1995. Då vet vi också vilka koncessionsbeslut vi har för alla våra flottiljer och har möjlighet att i den försvarsberedning som avses börja arbeta redan i höst förbereda ytterligare reducering av fredsorganisationen. De som påstår att vi har frångått vårt förslag om avveckling av Drakensystemet har alltså fel. Om vi hade gjort på annat sätt, skulle olika utskottsmajoriteter ha kunnat innebära att vi fått för få divisioner. Och det viktiga är antalet krigsdivisioner. De socialdemokratiska förslagen skall ses som en samlad bild, och när vi nu bara delvis kan realisera vår politik måste vi ta hänsyn till det. Tvärtemot vad man kan ha fått intryck av under den debatt som föregått dagens beslut, är det alltså ÖB och chefen för flygvapnet som mot bakgrund av ekonomiska ramar och av militära skäl föreslagit en nedläggning av F 13. Det borde rimligen vara så att de militära skälen skall komma just från ÖB och chefen för flygvapnet, och inte från lokal eller regional militär nivå eller från någon kommunal instansnivå. Vad gäller vårt ställningstagande för avveckling av F 13 före F 10 och varför vi avvisar propositionens förslag om avveckling av F 6 i Karlsborg, har våra skäl legat till grund för det nästan eniga betänkande vi i dag behandlar. Jag skall återkomma något senare till dessa skäl. I den debatt som har förts har betonats en oro över den framtida spaningskapaciteten. Jag vill nu betona och understryka att det aldrig någonsin har varit riksdagens uppgift att avgöra var våra olika divisioner skall baseras. Detta är en fråga som helt ankommer på de militära myndigheterna, i detta fall ÖB och chefen för flygvapnet. De beslutar om antalet divisioner av olika sort och deras lokalisering utifrån de prioriteringar och beslut som riksdag och regering fattar. Den prioritering vi har gjort utifrån den säkerhetspolitiska bilden är en prioritering av luftförsvaret. Detta är vi fullt eniga om. Vi har därför också ställt oss bakom regeringens förslag att en och en halv Viggendivision skall avvecklas. I enlighet med vad jag tidigare anfört ankommer det nu på ÖB och chefen för flygvapnet att genomföra beslutet på det, med utgångspunkt i militära skäl, bästa sättet. Låt mig åter betona att det är ÖB och chefen för flygvapnet som föreslagit nedläggning, vilket försvarsutskottet också funnit vara det bästa under rådande förutsättningar. Mot bakgrund av det betänkande som vi behandlar här i dag har chefen för flygvapnet i PM-form angivit förutsättningar och målsättning samt inriktning när det gäller flygvapnets grundorganisation efter det försvarsbeslut vi fattar här i dag. Jag är osäker på om det är ett fastställt dokument eller endast ett arbetspapper. Men i chefens för flygvapnet beslutsavsikt anvisas bl.a. att en spaningsviggendivision, S 37 vid F 13, avvecklas och en spaningsdivision vid F 17 omlokaliseras till avvecklas. Denna organisation är en prioritering av luftförsvaret och jakten. En avveckling sker också av en och en halv Viggendivision av de äldsta versionerna. Även om det är vår bestämda uppfattning att det i första hand borde ha varit de äldre Drakendivisionerna som skulle ha avvecklats, accepterar vi denna inriktning. Så över till spaningsflygsresursernas kapacitet och möjligheter i framtiden. Detta är åter en fråga som ansvariga militära chefer skall besvara. På detta område är de experter, men jag skall ge mig ut på hal is och försöka redovisa vår syn på denna inriktning. Låt mig först bara säga några ord om JAS 39 spaning. De första två JAS-divisionerna organiseras 1995--1996 på F 7 i Såtenäs, varvid två divisioner attackviggar avvecklas. Då tillförs MILO Götaland och flygkommando Götaland ett påtagligt tillskott främst vad avser luftförsvars och spaningskapacitet och också en något ökad attackkapacitet. Jag uppfattar det så att i avvaktan på att JAS 39 det kommer att ske mellan åren 1995 och 2002, sju år alltså -- kommer den huvudsakliga spaningskapaciteten i fredstid att vara lokaliserad till F 6 i Karlsborg och F 21 i Luleå. Vad gäller Luleå och F 21 förblir det som i dag. På F 6 i och F 13, om än i reducerad omfattning. Det positiva i denna lokalisering är att flygvapnet kunnat genomföra en nödvändig reducering av grundorganisationen med förhållandevis små krigsorganisatoriska konsekvenser. I realiteten innebär det att antalet spaningsförare -- och därmed krigsuthålligheten -- minskar under perioden 1994--1996 med ca 30 stycken. Detta uppvägs successivt genom tillkomsten av JAS och modifiering till AJS. Vad gäller modifieringen av attack och spaningsviggar till AJS innebär samlokaliseringen i Karlsborg en viss positiv effekt. Det har då anförts att omlokaliseringen till F 6 och nedläggningen av F 13 skulle medföra att nödvändig havsövervakning, spaningsberedskap och flygövning kommer att bli svåra att genomföra och mycket kostnadskrävande. Det är självklart så att flygvägen till och från Östersjön från Karlsborg är längre än från Norrköping eller Ronneby. Men å andra sidan är flygvägen till västerhavet kortare från Karlsborg. Om det nu är så att vi även fortsättningsvis skall ha tyngpunkten av vårt intresse i Östersjön måste man fråga sig hur stor procentuell del av spaningsflygverksamheten som måste förläggas till Östersjön. Incidentberedskapen upprätthålls i dag med förhållandevis låga tidskrav. Framgruppering kan alltså även fortsättningsvis ske till Visby och Kallinge -- ja, även till Bråvalla om så skulle bli nödvändigt. Största delen av spaningsflygdivisionens verksamhet kan bedrivas över land, över Vänern och Vättern och över västerhavet. Men den del som måste bedrivas över Östersjön är en mycket viktig del, och den kommer självklart att kosta mer pengar. Det är många som har tyckt att vi borde avvakta koncessionsbeslut innan vi fattar beslut om någon nedläggning. Jag har stor förståelse för den ståndpunkten, och det hade naturligtvis varit idealiskt om fakta legat på bordet i dag. Nu gör de inte det, och det utomordentligt ansträngda likviditetsläget och planeringssituationen i flygvapnet gör att vi tyvärr inte kan vänta. Tvärtom är det så att vi så fort som möjligt måste fatta beslut om ytterligare flottiljnedläggningar. För oss socialdemokrater är det tillfredsställande att vi har fått gehör för vårt förslag att omedelbart börja arbeta med dessa frågor i en parlmentarisk beredning. I debatten som föregått detta betänkande har det framkommit förslag om stora besparingsmöjligheter. Det förvånar mig mycket och gör mig mycket upprörd, precis på samma sätt som försvarsministern nyss redogjorde för. Hur kan man från enskilda flottiljer, ofta under hotet om nedläggning, säga sig kunna göra stora besparingar på uppåt 10 %? Vi säger: Varför i hela världen har ni inte gjort dem redan? Varje möjlig besparing skall göras omedelbart. Ni kan vara övertygade om att vi med största intresse skall följa dessa besparingsförslag. Det är nämligen precis som Hans Lindblad säger, att i försvarsutskottet försöker vi följa upp våra beslut. Jag har sagt det tidigare: Det är en mycket, mycket ansträngd ekonomi i flygvapnet i dag. Ingen har råd att inte spara; det slår bara tillbaka på ens egen verksamhet. Ett annat förslag, som vi dess värre inte kunde få majoritet för i utskottet, är frågan om ledningsorganisationen. Vi menar att två flygkommandon hade varit till fördel för flygvapnet. I övrigt tänker jag inte kommentera de olika opinioner som har försökt påverka de beslut som vi skall fatta i dag. Det är självklart så att det är en rättighet att slåss för sitt jobb och för sin ort. Jag har i stället försökt att något redogöra för hur vi ser på denna sakfråga. Herr talman! Vi går nu in i en omvälvande tid för flygvapnet; allt i syfte att få bättre och vassare flygstridskrafter. Det positiva i den utvecklingen är vi nog överens om. Men det innebär förvisso också stora påfrestingar på de anställda i flygvapnet. Vi är beredda att göra vad vi kan för att underlätta denna omställning. Jag vill här hänvisa till Barbro Evermo Palmerlunds redovisning på den punkten. Låt mig säga, med direkt adress till flygvapnets alla anställda: Vi vet vilken kompetens och kunskap ni har. Vi vet att det svenska flygvapnet är väl ansett och känt långt utanför landets gränser, bl.a. på grund av dess duktiga personal. Vi uppskattar och värdesätter på det högsta det ni gör -- det gäller all personal. Herr talman! Jag vill instämma i Sture Ericsons bifallsyrkande till de reservationer som han angav. I övrigt vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande nr 12 i de delar som jag nu har berört.

Herr talman! När det gäller flygvapnet har kvaliteten varit ledstjärnan. Under andra världskriget hade vi ett flygvapen som egentligen inte fungerade någon gång. Man sade att det inte skulle få upprepas. Därför var det svenska flygvapnet det första som hade enbart jet. När vi talar om bristande kvalitet handlar det om armén, som varit hämmad av den bisarra värnpliktstolkningen. Men flygvapnet har hållit kvaliteten uppe. Ett led i detta var nedläggningen av F 1, F 2, F 3, F 8, F 9, F 11, F 12, F 18 och flottiljverksamheten på F 14. Hade man resonerat på samma sätt som i fråga om armén hade man haft alla dessa flottiljer kvar. Då hade man haft kvar sina Hawker Hunter eller köpt in Piper Cub för att hålla antalet uppe. Då hade vi haft ett flygvapen som, liksom armén, varit ett träsk. I stället har man hållit fast vid kvaliteten. Det är viktigt, och det är rationellt. Det svenska flygvapnet klarar med sina 8 000 anställda 450 stridsplan. Det italienska flygvapnet har 70 000 anställda. Det är en skillnad från 1 till 10 om vi jämför det svenska flygvapnet med t.ex. det amerikanska eller engelska. Vi har betydligt färre anställda i det svenska flygvapnet än vad man har i det norska, trots att vi har större flygplansflotta. Flygvapnet har verkligen kvalitet; där har aldrig fredsorganisationen fått styra. Därför har jag tillhört dem som har varit mycket negativa till att man nu skulle behålla alla flottiljer, och sedan fatta beslut om en krigsorganisation med två divisioner färre realiter. Då skulle man på två ställen gå ned till endivisionsflottiljer. Eller också har man sagt: Vi skall behålla två divisioner bara för att sysselsätta en flottilj till. Det kostar då två miljarder kronor under en femårsperiod. Varifrån skall de i så fall tas? Jo, från motmedel, jaktrobotar, etc. Det vore verkligen att skada det svenska flygvapnet. Att en flottilj skall läggas ned är självklart. Sedan är jag ödmjuk och säger: Vilken som bör läggas ned kan man inte objektivt avgöra. När vi vägde F 12 i Kalmar mot F 17 i Ronneby -- var det alldeles rätt det? Det kan jag inte i efterhand säga. På samma sätt är det naturligtvis när vi väger Norrköping mot Karlsborg. Det finns skäl för båda. Men det väsentliga i de båda fallen är att det är precis samma krigsorganisation, det är samma antal flygplan, det är samma flygplan, det är samma divisionsantal, det är samma bassystem, det är samma stridssystem -- det är bara fråga om var någonstans flottiljen finns i fred, och den skillnaden är liten; det är två flottiljer som ligger på sju minuters flygavstånd från varandra, så det är ingen väsentlig fråga. Men någon bör läggas ned. Det är viktigt att man låter krigsorganisationen styra. Vill vi satsa på kvalitet skall vi lägga pengarna på att skaffa grejer och inte på att bränna upp en massa extra flygbränsle och ha mer motorunderhåll för att sysselsätta en flottilj. Ett flygvapen som styrs av fredsorganisationen blir inte ett flygvapen med kvalitet. Det är viktigt. Men sedan kan man alltid diskutera vilken av flottiljerna som skall läggas ned, och det kan aldrig objektivt fastställas vilken det bör vara -- det är olika saker som vägs mot varandra.

Herr talman! Försvarsfrågorna engagerar, och temana i anförandena växlar. Ett försvarsbeslut är egentligen ett beslut av mycket långsiktig karaktär. Det är ett beslut som berör de ekonomiska resurserna, som berör utrustning av skilda slag, som berör byggnader och markområden och som berör det kanske absolut viktigaste för ett bra försvar -- de personella resurserna, de många människor som på ett eller annat sätt är involverade i det svenska försvaret. Jag avser då såväl dem som är anställda som dem som är där som värnpliktiga. Det svenska försvaret bygger på principen om den allmänna värnplikten, en princip som ger en god och bred bas både vad gäller rekrytering av såväl de värnpliktiga som den övriga personalen och vad gäller förankring av kunskap och kännedom om försvaret i olika delar och sektorer av vårt samhälle. I takt med att tiderna och förhållandena runt oss under årens lopp har förändrats har -- det är självklart -- såväl värnpliktsutbildningens form som dess innehåll kommit att förändras. Så kommer det troligtvis att bli också i framtiden. Självfallet är det viktigt och riktigt att endast de som behövs för försvarsmaktens krigsorganisation och för den fredstida beredskapen tas ut till utbildning. Vi har här i dag fått många bevis på att många ser fram emot resultatet av pliktutredningens arbete när det gäller att finna de framtida formerna för detta. Det förslag om ändringar i värnpliktslagen som nu ligger på riksdagens bord har, kan man säga, sin grund i den minskade volym som det militära försvaret står inför. För oss i Centern är det angeläget att principen om den allmänna värnplikten liger fast, att alla män mönstrar och tas ut till utbildning och placeras på den plats som de är mest lämpade för. Det är viktigt att den utbildningsreserv som vissa av de värnpliktiga kommer att placeras i får en sådan utformning att de som hamnar där har samma kvalifikationer av olika slag som de som tas ut till den direkta utbildningen. Utskottet har också behandlat detta och, som jag ser det, gjort den korrekta bedömningen att så också kommer att bli fallet. Dock är det ju så att det kan ta sin tid innan allt detta finner sina rätta former, men jag är övertygad om att detta inom en snar framtid kommer att få en bra och positiv lösning. Jag vill i det här sammanhanget också peka på att det framöver kan bli mer aktuellt med en ökad direktrekrytering till den civila delen av vårt totalförsvar. Försök med sådan rekrytering pågår just nu, och det har hittills givit mycket positiva resultat. Det är viktigt att också den civila delen av totalförsvaret ges sådan kapacitet och utformning att den kan verka på det sätt vi alla vill att den skall. En föryngring av den personal som finns inom de civila delarna är angelägen. Förhoppningsvis kommer en sådan åtgärd att effektivisera verksamheten och även öka möjligheterna för den civila delen av totalförsvaret att lösa de uppgifter som ligger på den. En ökad direktrekrytering kan och skall givetvis innebära att vi får bättre förutsättningar att få rätt man på rätt plats, att vi kan se till att vi får en större delaktighet och en ökad kunskap om det svenska försvaret. Vi kanske också kan få en större flexibilitet. Jag tror också att det är viktigt att den civila och den militära delen av totalförsvaret jämställs. Om man i dag vill ha någon annan utbildning än just den militära är det ett undantag från principen, och då hamnar man i speciella prövningsförfaranden som jag tror att man kanske kan komma ifrån, till nytta för såväl samhället som den enskilde. Även om vi talar om att vi har allmän värnplikt i landet försvinner en tredjedel av alla killar som mönstrar på vägen och rycker aldrig ut från någon värnpliktstjänstgöring, dvs. de blir aldrig krigsplacerade. I vissa områden av landet faller bortemot 20--25 % av grabbarna bort redan vid mönstringsförfarandet. Detta är fel sätt att nyttja resurserna. De killarna skulle mycket väl kunna fylla en viktig funktion i vårt gemensamma försvar i andra delar av samhället, och det är viktigt att vi tar tillvara dem, så att de inte faller ut under resans gång. Här i debatten har också tagits upp frågan om de värnpliktiga inom den s.k. stödproduktionen, dvs. organiserandet av mobiliserings och förplägnadsplutoner. Jag vill i det här sammanhanget bara understryka att de som skall tas ut till den utbildningen skall tas ut därför att de skall vara en del i krigsorganisationen. Vi har också noterat att det antal tjänster som tidigare har angivits när man har diskuterat hur många personer som skulle behövas för detta har förändrats under resans gång och att det har blivit en bred debatt runt detta. Även i det här sammanhanget har utskottet hänvisat till det nu pågående arbetet inom pliktutredningen, och riksdagen kommer framöver också att få ta del av dess synpunkter på de här frågorna, inte minst vad gäller det antal värnpliktiga som skall tas ut och utbildningens innehåll. Jag tycker att det är viktigt att man går igenom alla förutsättningar och ser till helheten. Det är viktigt att det vi gör blir rätt, och att den utbildning som meddelas är utbildning för faktiska uppgifter. Låt mig också ta upp något som Barbro Evermo Palmerlund tidigare nämnde, nämligen att man på en del håll inte bara har varslat utan rent av gjort uppsägningar med hänvisning till den nu föreliggande propositionen. När man gör uppsägningar på den grundvalen visar man egentligen, tycker jag, ringa respekt för såväl den personal som det drabbar som för dem som är satta att fatta besluten, dvs. riksdagen, och för beslutsfattandet i sig; man vet ju inte vad riksdagen kommer att fatta för beslut. En proposition är alltid ett förslag, och ett riksdagsbeslut är det som följer därpå. Jag tycker att det finns anledning att se över de former som man agerar i, så att det här inte upprepas. Det är bara att beklaga att man har agerat på det här sättet -- sprungit fortare än vad man borde göra -- och ställt till onödiga problem för många människor, som har blivit drabbade av detta i varje fall innan besluten har fattats. Det är en annan sak som jag också skulle vilja nämna, herr talman. Som jag sade tidigare varierar de ämnen som tas upp från kammarens talarstol. Jag skulle vilja gå över till att tala om en motion som jag har väckt med anledning av propositionen, en motion benämnd Fö22.

Vi vet också att det i de södra delarna av Östersjön, trots att Warszawapakten har försvunnit, fortfarande pågår betydande marina övningar och att det är en rätt stor intensitet i den verksamheten. Detta och mycket annat har lett till att jag i motionen pekar på att det kan vara befogat med en ökning av den marina verksamheten vid Marinkommando Syd. Där finns det en betydande kompetent och bra personal som ger verksamheten en god kontinuitet och stabilitet. Vi vet också att den här personalen är eftertraktad. I många fall får den också tjänstgöra inom andra delar av landet inom den marina sektorn. Vi vet att det här nere finns erforderliga anläggningar som gör att verksamheten kan bedrivas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Där finns det varvskapacitet, övningsområden och närhet till de områden som i mångt och mycket kan ses som de viktigaste att bevaka och ha kontroll över när det gäller den marina sektorn. Jag ser det som mycket positivt att utskottet delar uppfattningen om betydelsen av ett effektivt marint försvar i södra Östersjön. Jag noterar vidare att utskottet skriver att Marinkommando Syd och Marinkommando Ost i regeringens förslag prioriteras i relation till övriga marinkommandon. Jag vill understryka att det även i framtiden, när vi ser på marinens verksamhet, kan finnas skäl att särskilt beakta Marinkommando Syd och verksamheten där. Vi vet att man där har en bra verksamhet som ger ett bra resultat till nytta för hela det svenska försvaret. Jag tycker att vi skall ta till vara den här resursen, vårda den väl, och låta den bli något som vi har nytta av också i framtiden.

Herr talman! Än en gång konstaterar jag något förvånat att riksdagsordningen innebär att debatten förs efter det att alla har bestämt sig. Därför blir det en lika omfattande som fullständigt verkningslös debatt i denna långa dags färd mot natt. Det gäller att spara tid även här i riksdagen. Jag skall försöka spara någon minut. Robert Jousma har redan sagt sitt och framfört Ny demokratis ståndpunkt. Han har därmed gjort sitt jobb i försvarsutskottet på ett förträffligt sätt. Jag vill lämna ännu en komplimang till Hans Lindblad. Han börjar väl så småningom bli trött på komplimanger. Hans anförande var intressant. Jag noterade för min del att 1925 års försvarsbeslut var det senaste kloka beslutet. Jag hoppas att det inte gäller hela riksdagsarbetet utan bara försvaret. Jag noterade också att överbefälhavaren, åtminstone allt som oftast, skulle kunna ersättas av riksdagens utredningstjänst, RUT. På det sättet skulle man kanske kunna initiera en ny utredning av RUT för att se om RUT kan ersätta ÖB. En viss skärpning från ÖB:s sida tycker vi kanske skulle behövas. Jag återkommer till det. Låt mig summera vår inställning till detta. Den är ganska enkel. Sverige behöver ett effektivt försvar. Vårt läge är utsatt. Världen är orolig. Det är krig i Europa, och det kommer säkert att bli fler. Fantasier om att det skulle bli frid på jorden i och med att Sovjetimperiet sprack, har redan visat sig vara just fantasier. Försvaret måste vara effektivt, modernt och slagkraftigt i ordets egentliga bemärkelse. En teknisk upprustning av främst armén är alltså nödvändig i detta läge. Hur viktigt försvaret är framgår om vi ställer oss en fundamental fråga, nämligen: Varför finns Sverige? Varför grundades Sverige? Ja, varför slöt sig folk samman över huvud taget och bildade länder och nationer en gång i tiden? Jo, det fanns egentligen två skäl. Det ena var att försvara sitt land mot yttre fiender. Det andra var att garantera medborgarnas inre säkerhet. Detta tror jag att svenska politiker borde tänka på även andra dagar än just den här dagen. Statens huvuduppgift är alltså inte att instruera folk att äta sju skivor bröd om dagen, att rapportera antalet kakelplattor ovanför handfatet eller att betala in några tusenlappar var till organisationer som politikerna har för att roa sig med. Detta var en liten utvikning. Tillbaka till försvaret och försvarsindustrin i det här fallet. Vi har en försvarsindustri. Alltså skall vi ge den en chans att existera. Det betyder att den skall exportera, att den skall ha rätt att samarbeta och att den skall ha rätt att fungera precis som alla andra industrier. Inom detta avsnitt har vi en världsberömd dubbelmoral som vi har skojat om förut, men jag kanske inte skall uppta kammarens tid med det. Men det går att göra många roliga historier kring den. Jag har själv skrivit en bok som handlar om när man ersatte vapenexportförbudet med spritexportförbudet. Ni kan själva läsa den. Det har alltså lett till ganska skrattretande reaktioner och observationer när vapen hamnar hos dem som använder vapen. Det är ett mycket stort problem för oss i Sverige. Vi vill nämligen att bara de som inte använder vapen skall få vapen. Helst skall de ha vapnen i källaren. Vi har ett vapensystem som heter JAS. JAS är bra. Det är svensk spetsteknologi, alltså blir det kritiserat. Det finns något slags masochistisk njutning med vilken vi alltid försöker bestraffa oss själva så fort vi har något som är riktigt bra. Därför finns det givetvis en del förslag om att lägga ned JAS, eller också blir en del snurriga kompromisser, så att man gör JAS till jaså eller något annat. Man kan dra en parallell till kärnkraftsteknologin, en annan svensk spetsteknologi. Den ligger långt fram i världen, och den är en fantastisk tillgång för oss. Det fanns t.o.m., och finns väl fortfarande, förbud att tänka på fortsatt utveckling inom det området just därför att det är svensk spetsteknologi. Vi i Sverige har ofta någon sorts attityd -- svensk spetsteknologi, nej tack. Vi måste givetvis alltid säga ja tack, och det gör vi i Ny demokrati. Att denna negativa attityd uppstår, är många i denna kammare medskyldiga till -- om de vore här, vill säga, med det är de ju inte. Egentligen borde inte vi i riksdagen hålla på att diskutera detaljer. Vi borde diskutera inriktningen och omfattningen. Resten skulle rimligen den verkställande ledningen, dvs. överbefälhavaren m.fl., sköta om. Men nu har det ju blivit på detta sätt. Enligt Hans Lindblad, om jag uppfattade honom rätt, var det lika bra, eller lika dåligt. Hur som helst tycker jag faktiskt att överbefälhavaren, försvarsgrenschefer och andra skulle sticka ut huvudet, och de skulle ha stuckit ut huvudet mer än vad de har gjort, för att tala om vad de kan åstadkomma. Jag är ingen försvarsfantom. Mina betyg från min tjänstgöring i det militära kännetecknades av att jag var mer framstående i militär duglighet än i militär lämplighet. Jag har emellertid varit med om en del annat i mitt liv. Jag vet att en icke konkurrensutsatt verksamhet kan rationaliseras. Det gäller hela den offentliga sektorn. Där finns enorma rationaliseringsmöjligheter. Det är självklart att det går att rationalisera inom försvaret. Vi vet det, och det har för säkerhets skull gjorts utredningar. Jag tror inte att det var RUT som gjorde den då, utan det var riksrevisionsverket som utredde hur mycket man kan spara bara på inköpssidan. Man skulle kunna spara belopp som motsvarar driften av flera flottiljer. Det var någon som sade här tidigare: Om det går att rationalisera, varför har man inte gjort det förut? Det är faktiskt, förlåt mig, ett ganska dumt påpekande. I krislägen kan folk nämligen åstadkomma saker som de inte kan åstadkomma annars. När man sätter trycket på, går det att rationalisera det som inte gick att rationalisera förut. Man måste ha rätt ''incentives'' för att få göra det. Det tyckte jag mig höra också försvarsministern säga förut, dvs. att de som rationaliserar skall ha glädje av det som de rationaliserar. Men det går att göra. Det går att göra massor. Jag vill sedan säga något om ansvaret. Den här politiska inblandningen har tagit bort en del av det ansvar som ÖB & Co. alldeles entydigt borde bära. Vems är då till slut ansvaret för att vi öppnar en blotta i flygförsvaret genom att lägga ner Norrköping? Observera att man med en rationalisering i Norrköping hade kunnat bibehålla kanske 1 000 jobb i arbetslöshetens Sverige och kunnat fortsätta sin mycket viktiga strategiska och taktiska roll i försvaret av Sverige. Vad var det då som hände? Blev Norrköping ett politiskt offer när Socialdemokraterna och regeringspartierna plötsligt, efter långt ältande, skulle visa att de minsann bestämde och inte behövde lyssna på Ny demokrati, eller vad var det som hände? Räddades Sollefteå, på samma sätt som Gävle offrades, på grund av allmän politisk opportunism -- jag säger ''allmän'', vilket innebär att jag kanske också inkluderar oss själva --, av den cyniska orsaken att det gäller att vara först med att hotas av nedläggning, eftersom chansen då är störst att det inte blir någon nedläggning? Läxan till Sverige är alltså: Var först med att ropa ''Nu håller de på att lägga ned mig'', och se till att ni verkligen blir nedläggningshotade, för den första som råkar ut för det klarar sig alltid. Det blir sedan de andra som får åka dit i stället. Okej, nu har riksdagen snart gjort sitt, och jag hoppas att regeringen och försvarets ledning gör någonting bra av det här, någonting bättre än det som framgår av utskottets betänkande. Ny demokrati har redan framfört sina reservationer via Robert Jousma, och vi har på det viset yrkat bifall till dem. Jag vill bara till slut understryka att vi vill medverka till att Sverige får ett starkt, modernt och högteknologiskt försvar.

Herr talman! Wachtmeister talar om rationaliseringar. Detta är en central fråga. 1982 sade vi att vi behöver en modernisering av försvaret och en kvalitetshöjning. Hur skall den åstadkommas? Jo, vi ställde på all statsförvaltning ett krav på en rationalisering motsvarande 2 % per år. Vi sade att vi skulle minska anslagen efter inflationsuppräkning med så mycket och att förvaltningen kunde ha oförändrad verksamhet om man kunde åstadkomma en produktivitetsökning på 2 %. Hade man en starkare produktivitetstillväxt kunde man realt utöka verksamheten och tvärtom. Till försvaret sade man: Vi ställer det kravet också på er, men ni får behålla pengarna. Omräknat till dagens penningvärde motsvarar beloppet för de två femårsperioderna 1982--87 och 1987--92 ungefär 15 miljarder kronor. Det var det som gjorde att vi inte behövde utöka ramarna. 15 miljarder kronor i dagens penningvärde skulle kunna användas för inköp av mörkerstridsmedel, elektronik, robotar och vad det vara månde. Vad som hände var i stället att försvaret hade så negativ produktivitetsutveckling att det blev en dramatisk minskning av inköpen. År 1987 plussade vi på en summa på 6,8 miljarder, vilket i dagens penningvärde motsvarar bortåt 8 miljarder. Vi hörde talas om ''svarta hål''. Försvarsstaben sade till departementet att det nog skulle bli dyrare, men ÖB förklarade tillsammans med försvarskretschefen att man hade läget under kontroll. Vad hände sedan? Jo, marinen behövde ytterligare en miljard, och de pengar som avsatts till armén -- 400 milj.kr. till luftvärnsrobotar och 400 milj.kr. till helikoptrar -- gick åt till den allmänna fördyringen ute på regementena. Det som riksdagen ville genomfördes alltså inte. Detta gör att vi är väldigt negativa till att tro på att vi skall inteckna den här rationaliseringen i förväg. Vi är verkligen brända. Vad som hände 1982 var följande. Man identifierade rationaliseringsområdet, och det var framför allt fråga om stödproduktion, nämligen förplägnad, underhåll, förråd, osv. ÖB hävdade länge att rationaliseringsmålet skulle uppnås, eftersom försvaret genomförde dessa besparingar. Det gjorde han också på de områdena, men den stora verksamheten -- utbildningen -- bara rasade utför. ÖB hävdar fortfarande att försvaret har klarat av rationaliseringarna. Sorry, men huvuduppgiften blir mycket dyrare. Det är ungefär som om lantmäteriverket skulle säga att man har rationaliserat men att man tyvärr drog över budgeten med 100 milj.kr. Det har alltså visat sig att försvaret är oerhört dåligt på detta. En möjlig anledning kan vara att man är så fixerad vid värnplikten att rationaliseringar inte var intressant. Man kan i och för sig säga att även andra delar av den offentliga sektorn har haft en negativ produktivitetstillväxt, och det är inte möjligt att inteckna detta innan det har kommit. Skulle man kunna göra rationaliseringar på ett antal 100 milj.kr. vill inte jag att de skall läggas på en ny flottilj, utan i så fall skall man skaffa mer grejor. Kvalitet är att skaffa grejor, inte att köpa mer flygbränsle.
Herr talman! Rationalisering är möjlig i alla företag, framför allt i stora företag. Varenda konsult vet att det är mycket lämpligt att sätta målet ''lätt som en plätt'' vid 20 %. Det blir kolossala belopp i den offentliga sektor som Hans Lindblad och jag väl har lika stor -- dvs. lika liten -- respekt för. Man skulle alltså kunna göra enorma besparingar: sjukvården 20 miljarder per år av de 100 miljarderna, riksdagen själv skulle kunna göra mycket, osv. Jag vill understryka en sak beträffande möjligheterna till besparingar på inköp. Vi som kommer från näringslivet vet att försvarsorder jämt är de bästa orderna, inte bara därför att kunden i allmänhet kan betala utan också därför att han betalar rätt så bra. Vad man skall göra i ett sådant här läge är att ställa upp målen för vad som gäller inom försvaret, man skall öka trycket på den verkställande ledningen så att det går ner genom organisationen, och man skall skapa ett krismedvetande -- ett medvetande om kostnaderna. Då kommer det fram resultat. VD, dvs. ÖB, skall hela tiden rapportera till styrelsen, dvs. åstadkomma den uppföljning som jag tror att Hans Lindblad har nämnt förut. Då får man resultat, och då får man ett bra försvar. Dessutom får man människor som tycker väldigt mycket om att jobba där -- människor tycker alltid om att jobba i välskötta företag.

Herr talman! Glömsk som jag var kom jag inte att tänka på vad Wachtmeister sade om vad politikerna tidigare har sagt om JAS. Jag vet att en riksdagsman har jämfört JAS med en jordfräs. Han bor ganska nära domkyrkan i Skara, om jag inte minns fel. Vad är rationalisering? Vi skall minska på fredsorganisationen, vi skall försöka få ut så mycket som möjligt av krigsorganisationen -- kvalitet, utbildning och materielanskaffning. Jag menar att om man inte behöver så många regementen och så många flottiljer, så är det där man skall göra minskningar för att vidmakthålla krigsorganisationen. Jag börjar se mer bakåt. Jag tror att jag har varit med om att vi har lämnat 34 etablissemang -- från etablissemangen varit kvar, skulle naturligtvis oerhört mycket mer pengar gå till drift. Kan man minska flygvapnet med en flottilj, så är det klart att vi skall göra det. En del säger att det vore bra att i ännu högre grad försöka gå ifrån storflottiljer, men det finns naturligtvis operativa argument för hur få flottiljer man kan ha. Att man bör minska en flottilj tycker jag därför är en självklarhet, särskilt om man minskar krigsorganisationen. Sedan kan jag alltid ha respekt för om man vill välja flottiljen A eller B. I den diskussionen är jag inte alls lika säker på att det ena alternativet är bättre än det andra. Om jag kan rationalisera skall syftet inte vara att jag skall lägga de slantarna på att behålla fler kasernområden eller fler flottiljområden. Jag brukar titta på hur många flygplan eller hur många fartyg olika länder ute i världen har, men jag brukar aldrig titta på hur många flottiljer och hur många regementen de har. Det är effekten jag är intresserad av. Hur många robotar, flygplan och fungerande krigsförband har de? När Ny demokrati har talat om flygvapnet har man aldrig över huvud taget nämnt krigsorganisationen. Säger ni ja till eller är ni emot att man minskar krigsorganisationen med två stycken flottiljer eller två divisioner? Detta har ni inte motionerat om. Är det, eftersom Wachtmeister inte har något emot det, meningen att vi skall ha två flottiljer som går att köra med halv kapacitet, för att sedan, efter några år, möjligen på det ena stället återanställa dessa människor? Är det inte rimligt att försvaret har en uppgift, att det är krigsorganisationen som är väsentlig, inte husen, flottiljen och kasernområdena? Det är också en rationalitet att det är krigsorganisationen som är det väsentliga.
Herr talman! Ja, krigsorganisationen är mycket väsentlig. Nej, det är ingen idé att tala vidare om alla detaljer kring flottiljer, regementen osv., eftersom det redan i alla läger är beslutat vad man vill göra. Kanske skall vi försöka spara litet tid. Därför vill jag till sist bara säga följande. Humor i politiken är inte särskilt vanligt, men den är för den skull inte så dum. Det här med JAS som världens dyraste jordfräs var faktiskt rätt så kul. Men vad vi gärna vill medverka till, och som nu verkar ske, är att världens dyraste jordfräs utvecklas till ett av världens bästa vapensystem.

Herr talman! Jag skall i detta mitt anförande i försvarsfrågan behandla försvarsutskottets förslag om avvecklingen av Bråvalla flygflottilj F 13 i Försvarsutskottets majoritet har funnit ett sådant beslut nödvändigt, medan jag har röstat emot och således har reserverat mig. Det är min uppfattning att F 13 skall vara kvar som flygflottilj. Herr talman! Låt mig först säga några ord med en säkerhetspolitisk motivering. F 13 är ju ostkustens enda flygflottilj. Den har därför en strategisk nyckelposition. Basen ligger i närheten av Östersjön, och från basen har man kunnat bevaka en stor del av Östersjön. Man har också kunnat ingripa vid kränkningar mot vårt land. Om F 13 lades ner skulle man därmed avsevärt försämra denna förmåga genom att det skulle bli längre flygtider. Dessutom skulle man avsevärt minska tiden över Östersjön. Om F 13 läggs ned, hamnar man i en omöjlig situation. Den s.k. flyttkarusellen med F 13:s moderna plan, som skall än till Ronneby, än till Karlsborg och än till Uppsala, löser inte den kris för flygvapnet som man har försatts i. Att behålla Norrköping som flygbas är det enda alternativet. Nå, hur är Norrköping som flygbas? Vi har alla här, som skall besluta, fått kort, brev och skrivelser där man säger: Lägg inte ned F 13! Det är en mycket modern flottilj. Man har under de senaste åren bl.a. investerat 300 miljoner. Man har byggt en bergshangar, vilket bara finns på någon plats till i riket, och en hangar som dessutom är anpassad för JAS. Allt detta skulle man alltså tvingas att lämna. Nej, det kan inte vara möjligt att riksdagen skall tvingas att fatta ett så pass galet beslut. Om man ser på kostnaderna finner man att de uppskattas till 500 milj.kr. för statens del för åren fram till 1995. Men dessa kostnader är beräknade på flygflottiljerna F 6 och F 13. Den mindre delen av dessa 500 miljoner får man vid nedläggning av F 13. Det här har man räknat och räknat på. Jag fastnade för en uträkning. Den gällde F 13. Här har man först räknat kostnader för den militära personalen och sedan kostnader för de civilanställda. De sistnämnda är omkring 500 människor. Det är alltså 500 människor som har sin bärgning från F 13 och som nu skall gå ut i arbetslöshet. Dessa människor är oftast gifta och har makar som arbetar. Även för dessa är hotet arbetlöshet. I de tider av arbetslöshet som vi nu lever under måste staten, enligt min mening, driva en politik som inte gynnar uppkomsten av arbetslöshet; i synnerhet inte då en mängd skäl talar för att man skall bibehålla sysselsättningen, som vid Vid de gjorda beräkningarna kommer man fram till siffror som ligger på flera hundra miljoner. Det gör faktiskt att man kan ställa sig frågan: Är det här lönt? Vem har nytta och glädje av detta? Varken staten, dess försvar, de anställda i Norrköping med kringliggande orter eller skattebetalarna gör någon vinst på det här. Det blir en affär som i bästa fall slutar med plus minus noll för staten och skattebetalarna. Herr talman! Koncessionsnämndens beslut blir klart 1995. Då vet man var man kan bilda storflottiljerna, som skall innehålla tre -- fyra divisioner, alltså betydligt fler flygplan än för närvarande. Enligt min mening borde den parlamentariska grupp som vi får efter detta riksdagsbeslut verkligen göra en uttömmande och effektiv undersökning av detta. Var skall den ytterligare indragningen av flygflottiljer ske? Det är frågan som borde ställas. Vi har inte koncessionsnämndens utslag ännu, och ingen parlamentarisk beredning har börjat arbeta. Vänta alltså med detta beslut till 1995, då alla undersökningar är klara, och låt Norrköping vara med då man bedömer flygets framtida möjligheter. Herr talman! Låt mig säga några ord om sysselsättningssituationen i Norrköping. Den är mycket besvärlig. Man har en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet och arbetslösheten fortsätter att öka. Ett mycket stort antal människor kommer, om försvarsutskottets majoritet får som den vill, att utöka arbetslöshetsköerna. Min mening är att detta är ogörligt. Jag vill, herr talman, yrka bifall till min reservation nr 22.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande i huvudsak uppehålla mig vid att kommentera den uppsjö av socialdemokratiska reservationer som följer med utskottets betänkande. Jag skall inte ta upp alla, eftersom Gunhild Bolander och Åke Carnerö tidigare har behandlat dem som rör den civila delen av totalförsvaret, men också av den anledningen att många av reservationerna helt enkelt saknar substans att kommentera. En viss klåfingrighet tycker jag att mängden reservationer visar. Många är egentligen ganska onödiga. Jag tycker faktiskt att jag gör Socialdemokraterna en tjänst genom att gå förbi en del av reservationerna med tystnad. Ledande socialdemokrater har betecknat propositionen som ett hafsverk. I jämförelse med hur lång tid det tog för den tidigare socialdemokratiska regeringen att inte lämna något förslag till riksdagen är det klart att underlaget har producerats mycket snabbt. Utskottets betänkande har emellertid visat att propositionen är ett hållbart underlag för beslut. Det kan man inte med bästa vilja säga om den socialdemokratiska partimotionen och de reservationer som den resulterat i. I delar är motionen, liksom en del av reservationerna, en uppvisning i hugskott och ganska osammanhängande idéer. Låt mig bara ta några exempel. Luftförsvaret, en säkerhetspolitiskt avgörande faktor, är vi alla överens om att prioritera. Men, eftersom Socialdemokraterna inte längre sitter i regeringsställning och har de åtaganden detta innebär, föreslogs i motionen att Drakensystemet skall avvecklas så snart som möjligt. Nu har man visserligen dragit tillbaka kravet och vill bevara jakten i Ängelholm, men hur gick den ursprungliga tanken om nedläggning av F 10 i Ängelholm och jakten där ihop med den prioritering av luftförsvaret som vi var överens om? Den samlade förmågan att bekämpa sjömål är ett annat sådant exempel, även det säkerhetspolitiskt viktigt. Samtidigt som man menar att sex robotbåtar kan läggas i malpåse -- och inte moderniseras -- eftersom sjömålsbekämpningskapaciteten redan är så hög och hotet om kustinvasion numera är så litet, avvisas i motionen regeringens förslag att lägga ned en och en halv division av de äldsta Attackviggen. Även här har Socialdemokraterna klokt nog ändrat uppfattning och stöder numera till fullo regeringens förslag till krigsorganisation. Men man måste fråga sig: Hur, och om, var det över huvud taget tänkt från början? Hur det var tänkt från början förstår jag däremot vad gäller de fullföljda reservationerna avseende Jag kan inte se några andra motiv till dessa demonstrationer än att vilja, trots att man stöder projektet, ifrågasätta det genom att angripa formfrågor. Möjligen är det till för att i någon mån glädja de mer JAS-fientliga delarna av den socialdemokratiska riksdagsgruppen? Litet anmärkningsvärt är det också att man fyller sina reservationer med både nya motiv och nya förslag. Jag trodde i min enfald att motionsrätten på propositionen slutade den 16 mars. T.ex. skall anskaffningen av radarjaktrobot till JAS, reservation 10, ovillkorligen göras till en riksdagsfråga, trots att detta krav inte finns i partimotionen. Möjligheterna till samförstånd och överenskommelse i sådana här frågor är ju inte direkt uppenbara, eftersom vi andra i utskottet inte givits möjlighet att ta ställning till de argument som framförs i flera reservationer. Jag hoppas att detta förfarande är en engångsföreteelse. Socialdemokraternas njugghet mot regeringen, som jag ser det, både onödig och obefogad. Det bemyndigande att beställa delserie 2 som Socialdemokraterna motsätter sig, liksom avslagsförslaget vad gäller möjligheten till betalningsförskjutningar gentemot det s.k. 1 000 kronorsanslaget, kan jag inte se som annat än obstruktion i opposition. Det underlag i form av förhandlingsresultat som redovisats för utskottet den 12 maj visar att de 9,3 miljarder som den tidigare regeringen i praktiken accepterat som fördyring nu faktiskt underskrids ganska ordentligt. Räcker inte det för den socialdemokratiska oppositionen? Möjligheten till betalningsförskjutningar var en nödvändighet när propositionen lades fram, eftersom förhandlingarna med IG JAS inte var klara då. Socialdemokraterna skulle själva i regeringsställning ha varit tvunga att tillgripa samma metod. Men jag måste ha förståelse för att ett parti som just förlorat regeringsmakten gärna vill avgöra så många beslut som möjligt i riksdagen. Jag måste också inse att mitt förtroende för regeringen är större än Socialdemokraternas. Det ligger ju i sakens natur. I flygvapenfrågorna i övrigt har utskottet nått en god samstämmighet. I praktiken har detta skett genom att Socialdemokraterna övergivit sina yrkanden vad gäller krigsorganisationens utveckling men också, som tidigare påpekats, i sista minuten övergivit kravet på nedläggning av F 10, som socialdemokraterna kunde ha fått majoritet för tillsammans med Ny demokrati, i så fall utan att behöva lägga ner F 13. På armésidan har Socialdemokraterna några viktiga säryrkanden. Man vill minska brigadantalet till 13 och utreda stridsvagnsfrågan ytterligare en gång. Lapplandsbrigaden hade inneburit stora och nya pengar till materiell förnyelse av de övriga, hade jag möjligen kunnat förstå bevekelsegrunderna. Men så är det inte. Tvärtom säger man nej till den viktigaste kvalitetshöjningen i nuvarande läge, nämligen anskaffningen av 200 nya stridsvagnar till Stridsvagnsfrågan har utretts i snart 15 år. Bara förband med stridsvagnar kan ta tillbaka terräng som hålls av en motståndares fientliga stridsvagnar. Angripare har inte i dag annat än förband som faktikt innehåller just stridsvagnar. Vill vi någonsin kunna slå en angripares styrkor, behöver vi moderna stridsvagnar. Erfarenheterna från Gulfkriget -- där förhållandena förvisso var exceptionella för alla vapensystem -- visar att av de slogs ut av helikoptrar och 200 av attackflyg. Att nu kräva utredningar är rent ut sagt att förhala arméns kanske viktigaste materielprojekt. Att minska brigadantalet till 13 är ett onödigt risktagande. Förvisso kan ingen säga exakt var en gräns går för en rimlig möjlighet att försvara hela landet, det är jag väl medveten om. Helt klart måste det emellertid stå för alla att 13 ger avsevärt sämre möjligheter -- särskilt utan den förnyelse som regeringens förslag innebär -- än 16 brigader. De socialdemokratiska nedläggningsförslagen vad gäller I 2 i Karlstad, I 16 i Halmstad och I 20 i Umeå är alltså både onödiga och riskfyllda. förtjänar inte att tas på allvar så länge Socialdemokratena vägrar dessa brigader tillförsel av det slagkraftigaste vapen som finns i moderna markstridskrafter, nämligen stridsvagnar. Vad gäller flyttningen av Lv 6 och LvTS vill jag särskilt påpeka att Socialdemokraterna också här passat på att ändra sina motiv kraftigt. Egentligen, och enligt partimotionen, har man inget emot en flyttning, men eftersom Socialdemokraternas förslag innebär att I 16 i Halmstad skall läggas ned, blir det svårt att flytta den dit. I partimotionen krävs dessutom nyinvesteringsstopp på Kviberg och talas om en tänkbar framtida nedläggning. Konsekvensen hade krävt att denna reservation hade varit villkorad med nedläggningen av I 6. Jag tycker att det är ovärdigt, även om det är ett hårt ord, att försöka vinna lokala poäng genom att ännu en gång helt byta argumentation mellan motion och reservation. Litet av samma sak gäller flyttningen av A 3 till har siffrorna, på socialdemokratisk begäran, kontrollräknats av en utomstående opartisk konsult. Denne utredningsman vidimerar besparingar i den storleksordning som departementet och ÖB presenterat. Varför låtsas inte Socialdemokraterna om detta? Jag vill också nämna reservation 4, där man föreslår att hela Sverige skall bli ett militärområde med två armékårer, en i syd och en i norr. Det är ett förslag som skulle innebära ett enda militärområde från Smygehuk ända upp till Treriksröset. All sakkunskap säger att det är omöjligt att leda och samordna operationer på detta sätt, på de 449 000 kvadratkilometer, som Sveriges land utgör. Det är ett orealistiskt förslag. När det gäller personalfrågorna saknar flera reservationer faktiskt substans. Det är som om misstänksamheten mot regeringen måste manifesteras på något sätt, även när vi egentligen, som i det här fallet, ligger väldigt nära varandra. Reservation 28 är ett exempel på det men också reservation 30 om utbildningsreservens sammansättning som jag tycker har en krystad motivering. När det gäller utbildningsreserven är vi alla överens om, och det har vi diskuterat igenom i pliktutredningen, att de värnpliktiga som placeras där skall svara upp mot de krav som ställs på befattningen. Det är själva idén. Annars kan man inte ta dem från reservanterna och eventuellt utbilda dem senare i händelse av krig. Att alla i reserven skall utgöra ett absolut tvärsnitt av de uttagna i hela befattningsgruppen, som krävs i reservationen, är en omöjlighet, eftersom den samlade lämpligheten måste vara styrande. Motivationen, den värnpliktiges önskemål, avstånd till utbildningsort och krigsuppgift påverkar naturligtvis lämpligheten, även om den objektivt mätbara psykiska och fysiska statusen förvisso kan vara lika i de båda grupperna. Därför kommer de uttagna naturligtvis att passa bättre än en del av dem som placeras i utbildningsreserven. Detta vet både Karin Wegestål och Sture Ericson. Varför då reservera sig? Herr talman! I praktiken är den socialdemokratiska politiken, som den presenteras i reservationerna, inget alternativ. Den utgör -- det är jag glad för -- bara strimmor av missnöje i ett brett stråk av samförstånd kring regeringens politik. Krigsorganisationens volym är vi efter utskottsbehandlingen nu överens om, bortsett från Kvalitetssatsningar är vi överens om i ord men när det verkligen gäller, när det kommer till handling, så lyser röd lampa för viktiga moderniseringar i de socialdemokratiska reservationerna. Jag instämmer i Arne Anderssons yrkande om bifall till försvarsutskottets hemställan.

Herr talman! Henrik Landerholm är försvarsutskottets sakkunnige. Jag förstår efter hans anförande att han är sakkunnig på socialdemokratisk försvarspolitik. Jag vill gratulera honom till det, fortsätt gärna på den vägen. Med tiden kommer Henrik Landerholm att bli en mycket duktig försvarspolitiker genom det handlingsförfarandet. Problemet är kanske att Henrik Landerholm läser våra motioner som en viss potentat läser Bibeln. Jag inte kommentera alla våra reservationer, för då skulle debatten börja om där vi var kl. 9.00 i morse. På en punkt vill jag dock göra det, nämligen prioriteringen av luftförsvar. Det Henrik Landerholm fullständigt glömt bort eller valt att bortse ifrån är att det när vi vill prioritera luftförsvarsförmågan inte handlar bara om Draken 35-systemet. Till bilden måste också läggas att AJS modifieringen de facto innebär en uppdatering av luftförsvarsförmågan. Den andra viktiga sak som vi inte heller får glömma bort är att JAS 39 Gripen kommer att tillföras vår krigsorganisation 1995/96, vilket också innebär en uppdatering av luftförsvarsförmågan. Vi står fast vid denna prioritering, precis som vi tidigare angivit. När det sedan gäller resonemanget om att med stöd av Ny demokrati kunna agera på det ena eller andra sättet, konstaterar jag bara att detta tyvärr är omöjligt. Detta partis ställningstagande i olika frågor ändrar sig sju gånger per dag, och det går dess värre inte att utforma en försvarspolitik på dessa grunder.
Herr talman! Menar verkligen Britt Bohlin att förslaget att lägga ned två divisioner J 35 -- vilket ni har krävt i en motion och som ni sedermera har frångått --, som är en mycket viktig del, både för incidentberedskapen och för vårt luftförsvar totalt sett, var i överensstämmelse med den prioritering av luftförsvaret som vi gemensamt har gjort? Regeringen föreslog ju en nedläggning av en och en halv attackdivision Viggen, som egentligen skulle ha kunnat ha uppgraderats till AJS-standard. Även om den hade uppgraderats till AJS-standard, hade den inte förmått att komma upp till samma nivå som Drakenplanen har efter den modifiering för många hundra miljoner, som har skett under de senaste åren, en modifiering som skulle ha varit bortkastad, om Drakensystemet omedelbart hade lagts ned.
Herr talman! Jag vet inte om det är meningsfullt att fortsätta den här diskussionen om 35 resp. 37 systemet. Jag vill bara påminna Henrik Landerholm om att enligt min mening är det god försvarspolitik att försöka begränsa antalet flygplanssystem. Det är dyrbart och exklusivt att hålla sig med flera olika system. Ett litet flygvapen som vårt har tyvärr inte råd med det. I det läget tror jag att den luftförsvarsförmåga som vi kan uppnå genom modifiering till AJS-standard plus tillförandet av JAS 39 Gripen kommer att vara tillfredsställande.
Herr talman! När det gäller antalet flygplan håller jag till fullo med Britt Bohlin. Det handlar ju om en övergångsperiod fram till dess att JAS införs i organisationen, dvs. till början av 1995-1996. Vi har bedömt att attackfunktionen inte är så viktig under denna övergångsperiod, utan att det är luftförsvarsfunktionen som är det allra viktigaste. Det är därför som vi har velat behålla de två Drakendivisionerna, som är avgörande för luftförsvaret, enligt vårt sätt att se.

Herr talman! I den diskussion som har föranletts av propositionen har det inte funnits någon ambition att försöka undanröja den misstänksamhet mot propositionen, som vi faktiskt har haft. Av diskussioner som har förevarit vet vi också att det förhåller sig på det sätt som jag har redovisat. Skillnaden mellan Henrik Landerholm och mig består i hur vi ser på äldre arbetskraft. Vi socialdemokrater vägrar att acceptera att människor blir betraktade som förbrukningsvaror. När de inte längre platsar i organisationen skall de skickas ut ur den. Det är därför som vi anser det nödvändigt att lyfta fram lagen om offentlig anställning, dvs. ''sist in, först ut''. Herr talman! Jag skall läsa upp vad utskottsmajoriteten uttalade beträffande fullmakterna: ''Utskottet har vidare inhämtat att ett ställningstagande i frågan att avveckla fullmakterna för yrkesofficerare kommer att föregås av ingående överväganden i regeringskansliet med möjlighet för berörda parter att framföra synpunkter.'' Jag redovisade tidigare att förslaget till förordningen daterades den 18 maj, alltså fyra dagar efter det att detta betänkande justerades. Parterna fick nio dagar på sig att göra erinringar mot förslaget. Jag antar att det är därför som Henrik Landerholm över huvud taget inte ville lyfta fram denna reservation.